Fru talman! Att bygga broar, att främja stabilitet genom att skapa ett minimum av förtroende över den blockgräns som gick rakt igenom Europa var ESK:s huvuduppgift under det kalla kriget. Det sovjetiska imperiet har nu fallit, och inte enbart Tyskland utan en hel kontinent är återförenad. Parisstadga från 1990, ger oss en enastående möjlighet till en europeisk freds och samarbetsordning. ESK måste kunna hantera den förändringsprocess som växt fram ur den gamla ordningens sammanbrott. Denna nya operativa roll är inte utan komplikationer. De instrument som ESK-staterna skapat för att klara uppgiften är ännu oprövade. Det blir en huvuduppgift för Sverige i egenskap av ordförandeland att se till att ESK kan växa in i sin nya operativa roll. Från detta perspektiv skulle jag vilja tala om fyra väsentliga områden inför det svenska ordförandeskapet. De har alla direkt betydelse för ESK:s förmåga att hantera regionala politiska konflikter. Det gäller en strategi för konflikt och krishantering, ESK:s operativa förmåga, samverkan med internationella organisationer, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter och flyktingproblem. Den jugoslaviska krisen behandlas politiskt inom ramen för den s.k. Londonkonferensen. FN är huvudman för de fredsbevarande operationerna i Kroatien och Bosnien. ESK har framför allt inriktat sig på att förhindra stridernas spridning till nya områden. En långsiktig ESK-närvaro har etablerats i såväl Kosovo som Makedonien. ESK:s företrädare söker främja en dialog mellan parterna och verka allmänt konfliktdämpande. Därtill gör ESK viktiga insatser för att genomföra FN:s sanktionsregim och motverka överträdelser på det humanitära området. Detta mönster i arbetsfördelningen mellan FN och ESK kommer sannolikt att bestå på kort sikt. För större fredsbevarande operationer kommer FN att ansvara. Det betyder dock inte att ESK enbart kommer att ägna sig åt konfliktförebyggande diplomati. Sverige kommer som ordförande att verka för en förstärkning av ESK:s förmåga att hantera konflikter och kriser, och vi måste gå flera vägar: ESK bör söka gå in på ett tidigare stadium i potentiella konflikter, långt innan de första krisungarna dyker upp. ESK bör skaffa sig bättre operativ förmåga att genomföra begränsade, fredsbevarande insatser. ESK bör i varje enskilt fall noggrant överväga förutsättningarna för sådana fredsbevarande operationer. Särskilt angeläget är det att klara ut förhållandet till de militära, fredsbevarande styrkor som redan kan finnas på plats i ett krisområde. Nya krishanteringsinstrument kommer att skapas i Stockholm, bl.a. en europeisk domstol för förlikning och skiljedom och ett kommissariat för nationella minoriteter. Dessa instrument måste komma till användning. ESK:s närvaro i olika krisområden utmynnar ofta i rapportering med konkreta förslag till åtgärder. Vi bör ägna särskild omsorg åt uppföljning av dessa förslag. Låt mig med några exempel illustrera den konkreta innebörden av den linje Sverige vill driva som ESK ordförande och som jag här redovisat. Ett element berör vad som i Helsingforsdokumentet kallas ''early warning''. Vårt förslag om ESK-närvaro i Estland är nyskapande i detta avseende. Syftet är ju att ta hand om motsättningar innan de utvecklas till en kris, att förhindra spänningar mellan folkgrupperna som kan leda till instabilitet och som kan lägga hämsko på en önskvärd utveckling i vårt eget närområde. Vi hoppas få till stånd en motsvarande insats i Lettland. Västeuropeiska Unionen i fredsbevarande operationer behöver preciseras ytterligare. Detsamma gäller samverkan med fredsbevarande styrkor från Oberoende Staters Samvälde eller Ibland kommer ESK att ställas inför kravet att samverka med trupper som redan finns på plats i en konflikt. Frågan hur ESK skall förhålla sig till dessa styrkor måste tas på största allvar. Allmänt måste ESK:s militärt operativa förmåga att genomföra fredsbevarande insatser förbättras. Även begränsade operationer kräver militär planläggning och administrativt understöd. För ESK:s trovärdighet är det viktigt att rekommendationer till ESK-staterna att handla inte lämnas utan avseende, och här behövs förbättring. Låt mig ta ett exempel. Det är gott och väl att hänskjuta den s.k. Balkan till FN, men ESK får inte låta nöja sig därmed. Om inte FN handlar, bör ESK ta upp hela denna frågeställning till granskning på nytt. De fruktansvärda förbrytelser som begåtts och begås av flera parter i den jugoslaviska konflikten får inte förbli opåtalade och ostraffade. ESK-apparaten har kommit under allt större tryck av det ökande antalet konflikter och kriser i Sovjetunionen. Nu måste strukturerna ändras. Annars dukar de under för detta tryck, och en rad tankar har förts fram i diskussionen. Dit hör förslag att en befattning som generalsekreterare inrättas, att ESK:s institutioner slås samman, att budgethanteringen stramas upp och att förutsättningarna för arbete mellan ämbetsmannakommittens och rådets möten förbättras genom inrättande av permanenta representationer i Wien. Flera av dessa förslag, bl.a. tanken på generalsekreterare, har svenskt stöd. Vi kommer att söka driva fram så konkreta beslut som möjligt redan i Stockholm. Samtidigt måste vårt handlande präglas av viss varsamhet. Vi vill varken underminera det politiska stödet för ESK eller skapa otympliga byråkratier. I den utsträckning tiden inte är mogen för konkreta beslut, bör Stockholmsmötet uppdra åt ordföranden och andra intresserade stater att arbeta vidare med de olösta frågorna. Det tredje av de huvudområden jag vill beröra, samverkan med internationella organisationer, har likaledes stor betydelse, om ESK skall kunna fullgöra sin uppgift som konfliktförebyggare och krishanterare. Det räcker inte längre att allmänt bedyra vikten av samarbete med FN, NATO och WEU. Vi måste systematiskt gå igenom frågor rörande informationsutbyte, representation vid varandras möten och praktisk samverkan på fältet. En rad frågor söker ett svar. Vilka är de felande länkarna i samverkan på fältet med Genèvekonferensen om det forna Jugoslavien? Kan NATO bidra till ESK:s uppbyggnad av den militära förvarningskapaciteten? Och hur kan samverkan etableras med FN i olika avseenden? Sverige kommer som ordförande i ESK att där driva dessa frågor. Övriga berörda organisationer arbetar med dem på sitt håll, och vi hoppas uppnå ökad klarhet och förbättrad samverkan relativt snart. Arbetet med mänskliga rättigheter har traditionellt stått i centrum i ESK. Sverige kommer som ordförande att tillse att mänskliga rättigheter förblir ett prioriterat område. Vi arbetar nu målmedvetet för att undanröja kvarvarande hinder för utnämningen av en högkommissarie för nationella minoriteter i Stockholm. Hans uppgift blir i första hand säkerhetspolitisk, att fästa ESK staternas uppmärksamhet på nationalitetsproblem som kan utvecklas till akuta konflikter. Sverige kommer som ordförande att nära samverka med högkommissarien. Jag vill i detta sammanhang också nämna flyktingfrågorna. Vi har i informella konsultationer sökt driva tanken att ESK borde ta sig an frågan hur Europas stater skall förhålla sig till massflyktssituationer. Även om intresset bland viktiga ESK-stater hittills varit begränsat, vill vi fortsätta diskussionen om denna fråga. De frågor som jag här berört kommer vi att driva med kraft under vårt ordförandeskap. Samtidigt kommer vi ibland att få finna oss i att vara en realismens och verklighetsanpassningens röst i ESK. Det finns uppgifter som ännu är för stora för ESK. ESK-staterna har en lång väg att gå, innan de alla efterlever åtagandena i Parisstadgan. ESK erbjuder inte heller den säkerhet som för oss följer av egna försvarsansträngningar och för en del andra stater av deltagande i en militärallians. Samtidigt är färdriktningen klar. Vi vill vara med om att skapa en ny freds och samarbetsordning i Europa. Som ordförande i ESK kan vi lämna ett viktigt bidrag till dessa strävanden. Vi får inte glömma att ESK har tillgångar som gör det till en oumbärlig komponent i denna framväxande säkerhets och samarbetsordning. ESK:s breda definition av säkerhetsbegreppet är en fördel när nya hot mot de europeiska staternas säkerhet måste bekämpas. Ingen europeisk stat står utanför ESK. Därför har ESK särskilda förutsättningar att binda in alla Europas stater i en politisk gemenskap och att hantera konflikterna i Central och Östeuropa. Här i riksdagen är det angeläget att erinra om att vi under den kommande ordförandetiden är angelägna om brett samförstånd mellan partierna rörande vårt ESK-agerande. Det är vidare viktigt att vi anslår tillräckliga finansiella resurser för att möjliggöra en framgångsrik svensk insats på ESK:s olika verksamhetsområden, inte minst fredsbevarande operationer. Fru talman! Låt mig slutligen uttrycka min tillfredsställelse över tillkomsten av ESK:s parlamentariska församling. Det är angeläget att ESK:s verksamhet har god förankring i de nationella parlamenten, och jag ser fram emot direkta kontakter med ESK-parlamentarikerna vid ett möte som jag inbjudits till i Köpenhamn i början av nästa år.
Fru talman! Det var mycket intressant att lyssna till utrikesministern. Den europeiska konferensen för säkerhet och samarbete -- ESK brukar vi säga -- har ju ända från början varit mycket betydelsefull och framgångsrik, inte minst här i Stockholm. När man tog upp förtroendeskapande åtgärder, var det nytt och banbrytande -- man började se på varandras militärövningar. Många intressanta saker har skett här. Det är oerhört betydelsefullt för Sverige att vi nu har ansvaret att vara ordförandeland. Jag är därför glad att utrikesministern berättar att resurser kommer att ställas till förfogande för att vi skall kunna fullgöra denna mycket väsentliga uppgift. Jag blev något oroad av att utrikesministern betonade det militära så mycket. Det har ju varit Sveriges linje under många decennier -- för att inte säga nästan sedan århundraden -- att inte räkna med konfliktlösning med militära medel, utan vi har en helt annan inställning. Vi har i vårt eget land funnit möjligheter att lösa konflikter utan våld. Sverige? Jag vill gärna nämna Transnationella stiftelsen för fred och frihet, som nu är verksam i Kosovo, med stor kompetens att lösa de etniska konflikterna eller åtminstone försöka förhindra ett krigsutbrott där. Vill utrikesministern se till att det finns resurser och att också UD anlitar dessa resurser i sitt arbete med ordförandeskapet i ESK?
Fru talman! Det är min alldeles bestämda uppfattning att ESK:s huvuduppgift -- och där jag tror att ESK har sin styrka -- är just den konfliktförebyggande verksamheten. Det är där jag tror att vi skall utveckla ESK. Som jag också sade i mitt huvudanförande, tror jag att det är inom FN:s ram och FN:s säkerhetsråds ram som de stora fredsbevarande operationerna kommer att ske även i fortsättningen. Det säger sig självt. FN har stadgan, och FN har säkerhetsrådet. Sedan frågade Birgitta Hambraeus någonting som jag tror ligger ganska nära i den budgetbehandling som nu pågår inom regeringen och som riksdagen så småningom kommer att få möjlighet att framföra synpunkter på. Jag kan bara nämna för Birgitta Hambraeus att jag har ett ärende på mitt bord som jag tycker ser väldigt positivt ut. En organisation vill just i anslutning till ministerrådsmötet ordna ett seminarium i Stockholm för ''non-governmental organisations''. Det ligger precis i linje med det som Birgitta Hambraeus här efterfrågar.
Fru talman! Får jag tolka utrikesministerns svar som att anslaget F 3 och den forskning som finns under andra anslag i posten F kommer att få en ordentlig förstärkning? På så sätt skulle vi verkligen kunna ta till vara de oerhört kompetenta ansatser som finns hos folkrörelser och hos olika forskningsorganisationer som vill vara med, utan att tänka militärt -- med icke våldslösningar, för att läka såren som har uppstått vid striderna mellan etniska grupper. Det vore ett konstruktivt sätt att arbeta upp en framtid som är möjlig att leva med för alla de olika grupperna.
Fru talman! Nej, Birgitta Hambraeus får inte tolka mig på det sättet. Jag var inte medveten om att vi här förde en debatt om F 3-anslaget. Riktlinjerna för och storleken på F 3-anslaget kommer att vara föremål för överväganden, för att därefter föreläggas riksdagen i budgetpropositionen. Sedan kommer riksdagen att ha möjlighet att diskutera detta och i sista hand fastlägga anslagets storlek.
Fru talman! De principer som utrikesministern redovisade här för Sveriges syn på och agerande inom ESK är ju invändningsfria. Det bygger på en ganska lång svensk tradition, så att säga. Men när nu Sverige blir ordförandeland, har vi ett nytt ESK. Vi har då en europeisk samarbetsorganisation som i själva verket inrymmer medlemmar från tre kontinenter. Efter Sovjetunionens upplösning har det uppstått en del problem med de nya medlemmar som finns. Problemet ligger i att dessa medlemmar kanske inte på samma sätt fullt ut bekänner sig till de grundläggande principer som är nedlagda i ESK:s Parisstadga, där man bekänner sig till demokrati, skydd för mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättstaten osv. Utrikesdepartementet möta de två nya problem som på detta sätt uppstått? Jag tänker på kärnvapnen, exempelvis i Ukraina. Är man beredd från ordförandelandet att göra särskilda insatser för att bringa Ukrainas tveksamhet till en icketveksamhet när det gäller att ansluta sig till ickespridningsfördraget om kärnvapen och att över huvud taget infoga sig i den allmänna kärnvapennedrustningsprocess som nu pågår? Den andra frågan gäller den kulturkrock som uppstått i denna situation. Vi har nu medlemmar i Europeiska säkerhetskonferensen som exemplvis Tadjikistan, och gränsen går plötsligt vid Afghanistan. De har framför allt ett annat synsätt, exempelvis när det gäller kvinnans ställning och sådana saker. Hur tänker ordförandelandet verka för att de principer som är nedlagda i Parisstadgan kommer att omfattas av alla medlemmar?
Fru talman! Jag håller med Pierre Schori när han säger att det på många sätt är ett nytt ESK vi nu arbetar med. Från att ha varit en diplomatkonferens är det en europeisk samarbetsorganisation som alltmer får en fastare struktur, nya instrument och nya uppgifter att hantera i omvandlingen av Central och Östeuropa. När det gäller de nya medlemmarna, och då naturligtvis i all synnerhet de nya medlemmarna långt österut från det forna Sovjetunionen, ser vi en alldeles särskild uppgift i att försöka föra in dessa stater i ESK-kulturen. Sverige har därför föreslagit särskilda stödprogram för dessa stater. När Trojkamötet i ESK ägde rum nu i måndags var detta ett av ämnena. Det finns också ett tyskt intresse att försöka hjälpa dessa stater. Det är också viktigt att det blir en diskussion och någon slags uppföljning inom ramen för ESK som möjliggör en bättre kontroll av att medlemsstaterna följer de principer som finns nedlagda i Parisdokumentet. Jag kan här nämna att det just i dagarna har inrättats en arbetsgrupp inom ramen för det europeiska säkerhetsforumet, som just kommer att syssla med tanken på en form av Code of Conduct för ESK:s medlemsländer. Detta ser jag som en mycket positiv utveckling och någonting som Sverige naturligtvis kommer att arbeta med och stödja. När det gäller Ukraina vill jag i dag betona att det finns anledning att arbeta bilateralt. Det har skett en så anmärkningsvärd utveckling när det gäller kärnvapenhanteringen att det är viktigt för oss att arbeta både bilateralt och multilateralt. Ickespridningsfrågorna kommer nu att vara en del av det europeiska säkerhetsforumets mandat också i Wien. Det borde vara möjligt att föra in bl.a. frågan om Ukrainas hantering av kärnvapen på dagordningen i Wien.
Fru talman! De ohyggliga illdåd som pågår i f.d. Jugoslavien kräver internationell uppmärksamhet. Det var mycket värdefullt att utrikesministern i sitt anförande tog upp Corellgruppens rapport och bekräftade att Sverige avser att driva på för aktiva insatser både i Förenta nationerna och ESK. Utrikesministern nämnde att ESK har förutsättningar att bidra till att hindra konfliktens spridning i Kosovo och Makedonien. Jag vill mer konkrekt ställa frågan: Vilka åtgärder kan ESK vidta för att förhindra en ytterligare spridning av konflikten till de områden i f.d. Jugoslavien där det ännu inte har brutit ut mer systematiska våldsamheter?
Fru talman! Det ESK gör i detta sammanhang är att ha en långtidsmission på plats i Kosovo, Vojvodina, Sandjak och även i Makedonien. Det innebär att ESK-observatörer finns där på plats. Genom sin närvaro, genom deltagande i samtal och diskussioner med olika grupper skall de förhoppningsvis kunna bidra till att mildra spänningarna. Jag säger att detta är förhoppningen. Vi inser ju alla att det är begränsade insatser i förhållande till problemens oerhörda storlek och räckvidd. Den stora frågan är om dessa insatser kommer att räcka. Men det är vad ESK nu gör.
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att en förebyggande diplomati kommer att användas i mycket större utsträckning under de kommande åren än vad som hittills har varit fallet. Vi ser ju nu att det i Europa finns ett mycket stort antal regionala och etniska konflikter som kan blossa upp om det inte i god tid görs insatser för att jämka samman de stridande parterna eller de parter som har problem med varandra. Jag vill ställa en följdfråga: Kommer det att vara en svensk inriktning att ganska avsevärt expandera den delen av ESK:s verksamhet som just är inriktad på förebyggande diplomati och tidiga medlingsinsatser?
Fru talman! Svaret är ja. Jag ser de förslag vi har lagt fram om ESK-närvaro i nordöstra Estland som ett pionjärarbete i denna riktning.
Fru talman! Det är riktigt som utrikesministern säger att många av ESK:s instrument är oprövade. Jag fäste mig vid att utrikesministern i slutet av informationen nämnde den parlamentariska dimensionen. Jag skulle gärna vilja att utrikesministern utvecklade detta ytterligare. Parlamentet konstituerades i somras på ett möte i Budapest. Det vore intressant att höra vilken vikt utrikesministern lägger vid parlamentets funktion. Vi har ju möjligheter under ordförandetiden att markera detta.
Fru talman! I detta ämne skulle jag gärna vilja inbjuda till dialog. Jag tror att ESK parlamentarikerna själva har mycket att tillföra när det gäller på vilket sätt ordförandeskapet, Trojkan och ämbetsmannakommittén skall kunna samverka med parlamentarikerförsamlingen. Jag tror att båda måste hjälpa till att utveckla formerna. Jag är glad över att jag har fått inbjudan till mötet i Suominen. Jag ser detta som en tidig möjlighet för mig själv att få till stånd en dialog med ESK parlamentet, och jag hoppas att det vid detta möte skall uppkomma en del konkreta uppslag och tankar.

Fru talman! Detta betänkande behandlar en rad motioner som rör vapenfrågor. Jag finns med som undertecknare av en flerpartimotion där vi har tagit upp en del saker som vi tycker är mycket märkliga. Det är krångliga och onödiga bestämmelser som borde kunna rensas ut ur vapenlagen. Utskottet säger att man skall göra en översyn av dessa frågor, och det är bra. Man säger att utredningen främst skall gälla en EG-anpassning av lagstiftningen men att även dessa frågor skall beröras. Jag tänker inte närmare gå in på motionerna, eftersom jag inte har något yrkande. Jag begärde ordet för att få möjlighet att ställa en fråga till utskottet -- till Göthe Knutson. Om de uppgifter jag har fått stämmer beslutade EG:s ministerråd i juni 1991 om ett s.k. vapendirektiv. Man har tydligen inte känt till det här på Justitiedepartementet förrän sent i höst. Vi röstade om att anta EES-avtalet i går. Det måste väl innebära att det är bara drygt en månad kvar tills EG:s lagstiftning, direktivet, kommer att gälla på det här området. Har utskottet och departementet tänkt på detta? Hur kommer det att bli efter den 1 januari 1993, om vi antar EES avtalet? Vi har en svensk lagstiftning på området, med sedan finns det också ett direktiv som gäller för både EG och EFTA-länderna. Det är denna fråga jag vill ha ett svar på -- om det finns något svar.

Fru talman! Efter Sigrid Bolkéus försäkringar om att motionerna skall beaktas kanske det är överflödigt att ta till orda. Motionen, där jag står som första namn, tar upp frågor om återkallande av vapentillstånd, inköp och förvaring av ammunition m.m. I sitt yttrande över denna motion hänvisar utskottet till vad man sade förra året, då det fanns liknande motionsyrkanden. När det gäller återkallelse av vapentillstånd hänvisar utskottet till 1991 års behandling och säger: ''Utskottet delade, sammanfattningsvis, inte motionärens farhågor om en godtycklig tillämpning av reglerna och avstyrkte bifall till motionen.'' Jag delar inte alls utskottets uppfattning. I mitt hemlän, Västerbottens län, har det förekommit uppenbara fall -- jag skall inte säga missgrepp, eftersom det säkert har varit inom lagens ram -- där polismästaren enligt jägarnas och den övriga allmänhetens uppfattning har använt lagen på ett mycket godtyckligt sätt. En hederlig, svensk medborgare har enligt vår uppfattning blivit illa behandlad. Det är mycket viktigt att utredningen ser till motionerna och inte till utskottets lugnande skrivningar, eftersom de inte stämmer med verkligheten. När det gäller inköp och förvaring av ammunition har vi pekat på problem som har uppkommit under den korta tid som lagen har gällt. Utskottet hänvisar till att det 1991 ansåg att det förmodligen inte kommer att leda till några betydande olägenheter om regeringsförslaget genomförs. Det är emellertid just precis vad som har hänt. Jag tycker att man inte får vara så säker som utskottet är. Den utredning som Justitiedepartementet har planerat bygger tydligen på ett tillkännagivande från riksdagen redan för ett år sedan. Det har ännu inte utarbetats direktiv. Jag anser att det är mycket viktigt att man gör det snabbt. Det borde inte få förekomma att lagen ställer till med sådana här problem. Såvitt jag kan förstå finns det både positiva och negativa effekter av anpassningen till EG:s regler. Åtminstone flera av de problem som vi har berört i motionen kommer att klaras upp vid en anpassning. Det kommer utredningen att visa. Jag tycker att utskottet har varit alltför litet observant på de problem som finns.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

Det föreligger här motioner med två olika inriktningar. Den ena gruppen motioner syftar till lindringar, liberaliseringar och förbättringar i lagstiftningen. Det är bl.a. de motioner som John Andersson och Hans Dau har tagit upp. Det har vi tagit till oss i utskottet. Det förekommer också motionsyrkanden med en annan inriktning. De syftar nämligen till skärpningar. Detta var huvudinriktningen när utskottet i ett betänkande i maj i fjol gjorde vissa förändringar i vapenlagstiftningen. Så har också skett tidigare. Bakgrunden är det alltmer tilltagande våldet i vårt samhälle -- ett våld där vapen används oftare och i allt större utsträckning. Detta har en så skrämmande omfattning att det är helt naturligt att ledamöter i riksdagen liksom svenska folket yrkar på att vapen och även ammunition skall vara mera svårtillgängliga för dem som har för avsikt att missbruka vapen. Man får här gå en balansgång som inte är helt lätt. I dessa två betänkanden -- det ena ligger nu på riksdagens bord och det andra behandlade riksdagen i maj i fjol -- har justitieutskottet klart deklarerat att det här behövs en översyn. Det behöver göras en korrigering av sådant som inte blev bra vid föregående beslut. En översyn behövs också med anledning av ett, som vi hoppas, förestående svenskt inträde i EG, den europeiska gemenskapen. Detta sägs klart och tydligt i betänkandet, och det har noterats av de tidigare talarna.

Jag har fått mig denna tillsänd. Man har gjort en översättning av vissa av partierna i EG dokumentet. Det har inte funnits och finns ingen handling i detta ärende på riksdagens bord. Följaktligen har inte heller justitieutskottet haft frågan uppe i anslutning till något betänkande. Jag har i dag haft kontakt med en av de främsta talesmännen här i riksdagen för EES-avtalets behandling, nämligen Nic Grönvall. Han konstaterar, åtminstone vid denna kortfattade kontakt med ärendet, att EES-avtalet är ett handelsavtal som gäller varor och tjänster men däremot inte en lagstiftning av detta slag. Detta innebär inte att jag kan ge något säkert besked. Jag kommer nu alltså med en andrahandsuppgift.

Får jag också upplysa om att jag i dag har haft ett samtal med justitieminister Gun Hellsvik. Hon ger genom mig beskedet till riksdagen att man nu börjar skriva direktiven till denna utredning. Den beställdes, som jag tidigare nämnde, av riksdagen genom ett tillkännagivande i maj i fjol. Detta var under den socialdemokratiska regeringens tid. Den socialdemokratiska regeringen hade inte gjort någonting i det här ärendet när den avgick. Det har jag stor förståelse för. Det var bara några månader emellan. Det var dessutom en valrörelse. Nu har justitieministern och hennes departement börjat verkställa detta så att man så snabbt som möjligt, och naturligtvis i god tid före det svenska EG inträdet, kan komma med förslag, som riksdagen får behandla. Efter de tydliga angivelserna i våra betänkanden kommer självfallet de motioner som John

Fru talman! Att departementet nu börjar titta på den här frågan är väl kanske litet sent påtänkt, med tanke på att vi kan vara med i EES om bara drygt en månad. Både Göthe Knutson och jag har ju tagit del av de uppgifter som har kommit från Vapenägarnas förbund. Man säger där att grundprincipen i vapendirektivet är att gränskontrollen upphör för resande med vapen, precis som för andra resenärer inom EG. Det blir alltså fritt att resa mellan EG staterna och EFTA-staterna med vapen i bagaget. Man måste uppfylla en del formaliteter, men det blir alltså ändå fritt att resa med vapen. Tydligen har det varit helt obekant för departementet att ett sådant direktiv antogs redan i juni förra året. I och med det kan det komma också andra överraskningar ganska snabbt efter den 1 januari, eftersom hela direktivet uppenbarligen inte finns översatt. Det finns tydligen på danska och engelska.
Fru talman! Vad John Andersson påpekade bekräftar angelägenheten av att Sverige så snart som möjligt kommer in i EG som fullvärdig medlem, så att vi där kan påverka och dessutom få direkt information. Det är inte alldeles lätt, när vårt avstånd till EG fortfarande är så långt, att få denna handling skickad från EG-högkvarteret upp till departement och riksdag i Stockholm. Vi har faktiskt ingen i riksdagen som bevakar EG dokument, men det kommer vi att få den dag Jag kan alltså bara konstatera att det föreligger en intressant fråga, och jag misstänker att John Andersson och kanske ytterligare någon ledamot kommer att ställa en fråga till justitieministern om detta. Det skall bli intressant att ta del av svaret.
Fru talman! Det handlar väl inte direkt om ifall Sverige behöver bli medlem eller inte för att vi skall få information. Det är ju fortfarande bara en månad kvar till dess att direktivet börjar gälla. På andra områden har vi anpassat lagstiftningen till den 1 januari -- det är ju en rad lagar som har förändrats --, men på det här området har det inte skett någonting alls. Många är därför intresserade av att få veta: Vad gäller efter den 1 januari, är det den svenska vapenlagstiftningen eller är det EG direktivet? Hur kommer olika myndigheter att hantera den här frågan? Det måste ha gjorts ett väldigt stort misstag, eftersom det här inte har följts upp. Det intressanta är ändå: Vad är det som gäller efter den 1 januari, direktivet eller den svenska vapenlagen?
Fru talman! Jag är övertygad om att John Andersson kan vara helt lugn om att besked kommer att lämnas. Ännu en gång: Det land som är medlem i EG får vara med om att utforma bestämmelser. Man är på så sätt redan från början involverad i lagstiftningen, och man har i och med det också handlingarna på bordet. Men vi står alltför långt ifrån den processen för att den skall kunna nå t.ex. riksdagens justitieutskott i det ögonblick vi behandlar en motion som rör ett område i stort. Eftersom vi nu vet att det är två månader kvar, bör det åtminstone finnas 55--56 dagar till rådrum. Jag föreslår att John Andersson lugnar sig åtminstone den närmaste veckan.

Fru talman! I det betänkande som kammaren nu skall behandla tar justitieutskottet upp en rad straffrättsliga frågor till diskussion och behandling. Jag skall i det här inlägget bara beröra en fråga, nämligen den som har väckts i en socialdemokratisk partimotion. Det gäller ett krav på en samlad översyn av den straffrättsliga lagstiftningen, framför allt avseende strafflagarnas systematik och förhållande till varandra, men också enskilda gärningsbeskrivningar, kanske då framför allt frågan om hur den specialrättsliga lagstiftningen i större utsträckning skall samordnas med brottsbalken. Brottsbalken är det centrala lagverket på straffrättens område. Den innehåller bestämmelser om ca 270 olika brott men också grundläggande regler, vilkas räckvidd sträcker sig även utanför brottsbalken. Det gäller allmänna bestämmelser om brott och brottspåföljder, det gäller bestämmelser om försök, medverkan och nödvärn och bestämmelser om påföljderna. Vid sidan av brottsbalken finns ett stort antal specialstraffrättsliga bestämmelser, som med tiden har fått allt större betydelse. Drygt 150 olika, i lagboken intagna specialstraffrättsliga brott har fängelse i straffskalan. Bland de grövsta av dessa återfinns grovt narkotikabrott och skattebedrägeri. Sedan brottsbalkens tillkomst 1962 har, som jag nämnde, specialstraffrätten kommit att spela en allt större roll i det straffrättsliga systemet. En undersökning som gjordes av Fängelsestraffkommittén 1984 visade att av antalet utdömda fängelsestraff föll endast knappt 8 000 på brottsbalken medan ungefär 7 000 avsåg specialrättsliga bestämmelser. Det här visar att en betydande del av straffrättsskipningen numera bygger på stadganden som ligger utanför brottsbalken. Vi reservanter i utskottet menar att det är otillfredsställande att lagstiftningen inte på ett bättre sätt återspeglar de värderingar och den verklighet som faktiskt i dag gäller på straffrättens område. Man kan säga att det är huvudmotivet till att vi nu kräver en samlad översyn av straffrätten för att få en brottsbalk där vi inordnar delar av specialstraffrätten, den specialstraffrätt som har kommit att spela en större roll i vår straffrätt allmänt sett. Vi menar också att det finns skäl att se över enskilda gärningsbeskrivningar, eftersom det nu har gått ungefär 30 år sedan brottsbalkens tillkomst. Visserligen har brottsbalken i en rad avseenden förändrats rent innehållsmässigt, men någon mer samordnad översyn har inte skett när det gäller gärningsbeskrivningarna och när det gäller strafflagarnas systematik i förhållande till varandra. Under 80-talet och även andra halvan av 70-talet har det bedrivits ett omfattande utrednings och reformarbete på straffrättens område, men det har gällt delar av straffrätten, och det har inte skett någon mer systematisk och samordnad översyn av brottsbalkens specialstraffrätt. Vi menar att tiden nu är kommen att ta ett sådant grepp om lagstiftningen. Det bör kanske inte i första hand ske genom tillsättandet av en parlamentarisk utredning, i varje fall inte initialt, men vi menar att regeringen bör finna de lämpliga formerna för den översyn som vi efterlyser i reservation nr 1. Med de här motiveringarna yrkar jag bifall till reservation nr 1 av socialdemokraterna i utskottet.

Fru talman! Det är otvivelaktigt så att domstolarna kommer att ställa allt högre krav på åklagarna. Förändringen har blivit tydlig under senare år. Tidigare var det inte ovanligt att domstolarna vid bevisvärderingen konstaterade att vad den tilltalade anfört kunde lämnas utan avseende eller att det inte bar sannolikhetens prägel. Åklagarna behövde då inte heller motbevisa varje påstående från den tilltalades sida. Det är inte så att rättegångsbalken har ändrats under den här tiden. I stället är det fråga om en ändrad tillämpning. Enligt lag är domstolen i brottmål alltjämt skyldig att utreda om brott föreligger, men domstolarna har, möjligen på grund av att de har tagit starkt intryck av amerikansk domstolsfiction på TV, kommit att lägga en för stor börda på åklagaren eller, med andra ord, gått från aktiv processledning med utredningsskyldighet, som stadgas i rättegångsbalken, till ett passivt lyssnande. Åklagare och brottsoffer får då skylla sig själva om de inte har agerat på rätt sätt. Domstolarna driver målen som civilmål, fast det är brottmål det handlar om. Det nya systemet gynnar kriminella framför brottsoffer och leder till godtycke och minskad rättstrygghet. Åklagaren går till domstolen bara när han nästan till hundra procent är säker på att han skall vinna målet. När det gäller tillgreppsbrott leder utredningarna sällan fram till åtal, eftersom åklagaren åläggs att motbevisa varje påstående som en tilltalad kommer med. Jag har ett praktiskt exempel från i somras, när jag tjänstgjorde vid ordningspolisen hemma i Luleå. Problematiken beskrevs i lokaltidningen Norrländska Socialdemokraten. Jag medverkade i reportaget och uttalade min uppfattning om förhållandet. Många ringde därefter och tackade för synpunkter och påtalade att någonting måste göras. Jag skall kort här redogöra för fallet. Mina kolleger hade gjort en husrannsakan hemma hos en känd narkoman och anträffat en videokamera värd 14 000 kr. Narkomanen satt häktad för brottsmisstanke. Han hade inget arbete men behövde mycket pengar för sitt narkotikaberoende. När han tillfrågades om var han fått tag på kameran kom han med mycket krystade förklaringar. Bl.a. sade han att han hade köpt den av en okänd. Utredningen ledde ingen vart, och narkomanen släpptes. Efter en tid kom han åter till polisen med ett kvitto, undertecknat med ett namn. Det fanns bara två personer i Luleå med detta namn. Den ene var vår poliskommissarie, och den andre var en ingenjör. Uppgifterna kontrollerades, och naturligtvis hade ingen av dessa sålt någon videokamera till narkomanen. Men narkomanen hade ju ett kvitto med ett namn, och då kunde det trots allt tänkas att han köpt kameran av någon turist eller tillfällig besökare i Luleå. Att denna person var uppdiktad eller att narkomanen själv eller en kompis skrivit kvittot, gick inte att bevisa -- det går sällan eller aldrig. Det hela slutade med att åklagaren hävde beslaget av videokameran. Den notoriske tjuven känner till det här förhållandet. Han vet att han kan komma med vilken lögnaktig historia som helst, och åklagare och polis kan inte motbevisa påståendena. Nu hör det till historien att en kompis till narkomanen ett par månader senare kom med en fullmakt och kvitterade ut videokameran hos polisen. Själv satt narkomanen på fångvårdsanstalt och avtjänade straff för andra tjuvnadsbrott. Det här är ett mycket vanligt förekommande exempel på hur vardagen ser ut för polis och åklagare. Det är de här förhållandena som samhället måste komma till rätta med. Det goda samhället har inte en chans att överleva om vi inte får effektivare metoder mot bovarna. Jag anser att den nuvarande ordningen främjar brottsligheten. Om domstolarna uppställer orimligt höga beviskrav, innebär det att åklagaren inte åtalar och att polis inte utreder brotten. Detta innebär att brottslingarna får felaktiga signaler. Risken för upptäckt, lagföring och fällande dom är försumbar. Jag vidhåller att den nuvarande ordningen främjar brottsligheten och samtidigt legitimerar åklagarens oförmåga, eller rättare sagt: dennes svårighet att agera. Brottsligheten kommer därmed att frodas.

Fru talman! Det betänkande som vi nu skall behandla är ett motionsbetänkande. Det bygger på ett antal motioner som väckts under den allmänna motionstiden åren 1991 och 1992. Motionerna handlar bl.a. om skärpta straff vid våldsbrott, skärpt lagstiftning för den som avsiktligt sprider HIV-smitta till annan, åtgärder mot snatteri och skärpt straff för narkotikabrott. Utskottet har avstyrkt samtliga motioner. Trots de många motionerna har till betänkandet endast fogats två reservationer. Den första reservationen är avgiven av de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet, och den handlar om en översyn av den straffrättsliga lagstiftningen, med den bakgrund som Lars-Erik Lövdén just givit. Den andra handlar om allmänpreventionens betydelse i rättstillämpningen. Jag tror att Karl Gustaf Sjödin blandade ihop de olika rubrikerna på betänkandena, eftersom hans anförande inte handlade om allmänpreventionens betydelse i rättstillämpningen. Till Lars-Erik Lövdén vill jag säga att på inget annat departements område arbetas det med så många utredningar som på Justitiedepartementets område. Där finns Domstolsutredningen och Åklagarutredningen, som båda nyligen har varit ute på remiss. Dessutom har vi Straffsystemkommittén, som alltjämt arbetar. Med detta digra utredningsarbete täcks i stort sett hela det kriminalpolitiska området. Om man skall titta på de enskildheter som reservation 1 handlar om så kan man konstatera att Straffsystemkommittén arbetar med många av dessa frågor. I Straffsystemkommitténs direktiv sägs det att kommittén skall se över det straffrättsliga påföljdssystemets innehåll och uppbyggnad. Vidare skall kommittén överväga möjligheterna att vidareutveckla användningen av olika alternativ till fängelsestraffet. I detta perspektiv skall kommittén föreslå hur samhällstjänsten skall infogas som ett permanent inslag i påföljdssystemet. Kommittén skall också pröva möjligheten av att införa någon form av intensivövervakning, och ytterligare alternativa påföljder är möjliga att föreslå för kommittén. I kommitténs uppdrag ingår dessutom att pröva om böter kan vara ett alternativ till fängelse. I direktiven skriver justitieministern att kommittén också skall se över de olika påföljdernas inbördes stränghet och pröva om det är möjligt att få till stånd någon form av straffmätning, även inom ramen för de påföljder som utgör alternativ till fängelse. Vidare framgår av direktiven att själva utgångspunkten för arbetet skall vara att begränsa användningen av fängelsestraff. Fängelsestraff skall endast användas då det framstår som särskilt påkallat. Kommittén har slutligen mandat att även föreslå förändringar när det gäller straffskalorna. Den genomgång jag nu har gjort är ett axplock ur direktiven till Straffsystemkommittén. Men de uppräknade förslagen är valda på ett sådant sätt att jag med den här genomgången velat visa att de krav som ställs i reservation 1 redan är tillgodosedda så när som på en enda punkt. Det gäller om de specialstraffsrättsliga bestämmelserna skall föras in i brottsbalken. Just den här frågan har inte Straffsystemkommittén på sitt bord. Men det är en svår och vidlyftig fråga som kräver sin egen utredning, särskilt med tanke på att det kanske är så att skattelagen borde ses över i sin helhet. Eftersom de här frågorna på intet sätt kan anses akuta, vore det orimligt att nu när så många utredningar redan pågår på Justitiedepartementets område tillsätta ytterligare en utredning. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. Jag övergår nu till reservation 2, som handlar om allmänpreventionens betydelse i rättstillämpningen. Jag utgår från skrivningen i reservationen. Karl Gustaf Sjödin hävdar att ett starkare betonande av allmänpreventionen skulle leda till att hänsynen till allmän laglydnad skulle få högre dignitet än hänsynen till den dömdes anpassning. Jag vill kort påminna om hur bestämmelserna om allmänprevention och individualprevention verkade före 1989. När en domstol i ett enskilt fall dömde, utmätte den straff inom den i dag angivna straffskalan. Dessutom fanns då den allmänna bestämmelsen om påföljdsval, enligt vilken domstolen skulle iaktta vad som krävdes för att upprätthålla allmän laglydnad. Domstolen skulle fästa särskilt avseende vid att påföljden skulle vara ägnad att främja den dömdes anpassning i samhället. En avvägning skulle alltså göras mellan allmän och individualpreventiva hänsyn, varvid det brukade sägas att de individualpreventiva skulle ha visst företräde. Emellertid kom den här bestämmelsen att utsättas för mycket kritik. Det påstods att den inte var teoretiskt hållbar, vilket gjorde den tvivelaktig. Den byggde på orealistiska förväntningar, och de eftersträvade effekterna uppnåddes ofta inte. I stället växte intresset för att se över systemet, och den 1 januari 1989 började nya regler gälla. Reglerna om avvägning mellan allmänprevention och individualpreventiva hänsynstaganden ersattes med ett flertal bestämmelser som har sin utgångspunkt i brottets straffvärde. I och med denna förändring skapades ökad förutsebarhet och ökad enhetlighet i straffrättskipningen, och med straffvärdebegrepp uppnår man också sådana grundläggande värden som likhet inför lagen och proportionalitet. Det är inte med allmänprevention som man medverkar till att hos unga människor inskärpa hur allvarligt samhället ser på brottet, utan genom att regelmässigt utdöma viss påföljd för fall av likartat slag. Fru talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Det är riktigt som Britta Bjelle säger att jag framförde en del synpunkter som egentligen hörde till nästa ärende. I anslutning till Britta Bjelles anförande vill jag framföra allmänpreventionens viktiga betydelse för rättstillämpningen. Remissbehandlingen byggde på Fängelsestraffkommitténs betänkande. Precis som Britta Bjelle påpekade var man var kritisk till att kommittén hade tillmätt preventionsteorierna en alltför begränsad roll vid domstolens beslutsfattande. Man menar att kommittén varit inkonsekvent genom att så starkt betona preventionsteorierna som grund för straffsystemet som sådant, samtidigt som de i princip inte skulle få ligga till grund för beslutsfattande i de enskilda fallen. Särskilt när det gäller allmänpreventiva hänsyn menar flera remissinstanser att kommittén inte tillräckligt beaktat deras betydelse för påföljden. Många menar att det saknas tillräcklig stadga i dömandet och att det varierar mycket mellan olika domstolar. Folk i allmänhet tycker också att det hela är märkligt. Många för fram berättigade tvivel på att lika fall behandlas lika och att dömande grundas på saklighet och objektivitet. Detta gäller speciellt rattfyllerimålen. I morse hörde jag på nyheterna i radio att man i domstolarna ute i landet hade mycket varierande val av påföljd i vad gäller just rattfyllerimål. Avslutningsvis yrkar jag bifall till vår reservation i betänkandet under mom. 12 och avslag på utskottets hemställan i den delen.
Fru talman! Jag vill ta fasta på en av punkterna som Karl Gustaf Sjödin tog upp, nämligen stadga i dömandet. Det var precis det som saknades när man ibland tog hänsyn till allmänpreventionen medan den individualpreventiva hänsynen ibland fick övervikt. Man fick därför inte alltid en enhetlig rättstillämpning. Resultatet blev så småningom att det skulle dömas efter straffvärde. I och med att man nu övergått till att döma efter straffvärde är det betydligt lättare att uppnå en enhetlig rättspraxis och se till att lika fall döms lika. Rattfyllerimålen är ett dåligt exempel, eftersom det infördes nya bestämmelser den 1 juli 1991. Vi kunde då konstatera att före förändringen dömde domstolarna i 70 % av fallen till fängelse för rattfylleri och i 10 % till villkorlig dom. Efter förändringen dömdes det i 40 % av fallen till fängelse och i 30 % till villkorlig dom. Det visade sig bero på att vi i grunden hade en ganska dålig proposition och ett dåligt betänkande, som bidrog till osäkerhet om hur man faktiskt skulle döma. På grund av att lagstiftningen inte var tillräckligt tydlig fick vi ett så ojämlikt dömande över landet. Det är även av detta skäl som det i dag pågår en utredning om dessa frågor.
Fru talman! Vid dömande i dag ligger domstolarna trots allt väldigt lågt ner på straffskalorna. Döms någon till grovt brott, där det stadgas minst sex månaders fängelse, blir påföljden väldigt ofta sex månader. Sverige håller ju på att anpassas till övriga Europa. I Europa tillmäts allmänpreventionen större betydelse. När utländska medborgare ställs inför domstol här i Sverige får de fel signaler när de döms till en påföljd som inte uppfattas som ett straff. Den engelske huliganen, som vi kunde se uttala sig i TV efter det att han fått 14 dagars fängelse, sade rent ut att han tyckte att han hade domaren med sig. Trots att han sparkat på en liggande människa, som vi alla sett, uppfattade han inte att han hade fått något straff. Det är sådant här som gör att jag anser att allmänpreventionen bör återinföras, just med tanke på den allmänpreventiva verkan.
Fru talman! Införandet av dömande efter straffvärde skapar det som vi har eftersträvat: likhet inför lagen, proportionalitet i dömandet och en bättre enhetlighet i rättspraxis. I enskilda fall däremot kan det vara så att man tycker att domstolarna ligger för lågt i dömandet, bl.a. när det gäller våldsbrott. Det kan man ibland hålla med om. Då handlar det emellertid om någonting annat. Man får då ändra på straffskalorna för att på det sättet visa hur allvarligt man ser på dessa våldsbrott och var man anser att nivån skall ligga. Det kommer man inte till rätta med genom att återinföra allmänprevention och individualprevention.
Fru talman! Jag är väl medveten om att ett ganska stort antal utredningar pågår, som berör olika delar av straffrätten -- påföljdssystemet. Under 1980-talet har det också bedrivits ett utredningsarbete på centrala områden inom straffrätten. Jag tänker på Fängelsestraffkommitténs cirka sexåriga arbete, och jag tänker på Förmögenhetsbrottsutredningen, som inte ledde fram till någon lagstiftning. Det gjorde ju inte Fängelsestraffkommitténs utredning i alla delar heller. Problemet är att vi inte haft en samlad översyn av strafflagstiftningens systematik och lagarnas förhållande till varandra. Det har varit ett Brottsbalken präglar inte verkligheten i dag, när centrala delar av straffrätten ligger utanför brottsbalken. Nästan hälften av antalet fängelsedomar döms enligt lagstiftning som inte innefattas i brottsbalken. Då är det dags att ta ett rejält tag för att se över systematiken. Det gäller även i viss mån gärningsbeskrivningarna i strafflagstiftningen. Det här är ett långsiktigt arbete, som sannerligen inte är gjort på några månader, eller några år. Om vi i början av nästa sekel skall ha en modern strafflagstiftning och en sammanhållen ny modern brottsbalk, som speglar de värderingar som samhället har i dag, är det dags att nu starta arbetet. Vi begär inte i reservationen att en parlamentarisk utredning skall tillsättas. Vi begär att regeringen skall försöka finna formerna för en sådan strafflagsöversyn. Det kan ske exempelvis genom att man tillsätter en särskild expertgrupp, bestående av höga jurister, som får sätta i gång ett tankearbete på det här området. Det är ett projekt som säkerligen, om man skall ta ett totalgrepp, kommer att ta tio år från det att utredningen tillsätts till dess vi har fattat beslut i riksdagen. Det är dags att påbörja det arbetet nu, och det är det vi kräver i motionen och i reservationen. Jag vill än en gång yrka bifall till reservationen.
Fru talman! Det ligger mycket i vad Lars-Erik Lövdén säger, dvs. att systematiken borde ses över. Det är en del av arbetet i straffsystemkommittén. Den 1 januari 1989 infördes straffvärde som norm vid bedömningen av vilket straff som skulle utmätas, och därefter konstaterades att brottsbalken inte längre var en sammanhållande balk utan att där fanns inkonsekvenser, varför den borde ses över. Det ledde till att straffsystemkommittén tillsattes, och den fick ganska vida direktiv. Den behandlar dock inte specialstraffrätten, som Lars-Erik Lövdén säger. Det är möjligt att det också i framtiden måste göras en översyn av specialstraffrätten, tillsammans med brottsbalken. Straffsystemkommittén, som har till uppgift att försöka skapa en mer sammanhängande balk än den som finns i dag, måste få slutföra sitt arbete innan man kan gå vidare. I det perspektivet kan frågan bli aktuell om något år, men i dag är den för tidigt väckt.
Fru talman! Jag noterar det sistnämnda. Jag noterade också att Britta Bjelle i sitt inledningsanförande sade att det inte just nu är aktuellt att tillsätta en utredning. Om vår reservation avslås, lovar vi från Socialdemokraternas sida att återkomma med kravet under nästkommande riksmöte. Då är det möjligt att den borgerliga majoriteten har intagit en ny hållning. Då kanske det är rätt tidpunkt att tillsätta en utredning.

Fru talman! Jag skall korta mitt anförande, eftersom jag i princip tog upp dessa frågor i ett tidigare anförande. Läget beträffande brottsligheten har inte blivit bättre efter det att de olika kommittéerna har gjort sina genomgångar och lagt fram sina betänkanden. Man måste komma ur den här onda cirkeln. Ju färre bovar som åtalas, desto mer ökar antalet brott, och om risken ökar att bli lagförd minskar antalet brott. Om inget radikalt görs innebär det att statsmakten med berått mod godtar att brottsligheten tar över. Som jag nämnde tidigare, har det goda samhället inte en chans att överleva. Det är modernt att göra konsekvensanalyser, och min analys av utskottets inställning till brottsligheten visar att brottsligheten kommer att främjas i vårt land. Annars skulle vi i denna kammare göra något åt förhållandena. Jag kan aldrig acceptera detta. Det är inte vi politiker som får ta ansvaret, utan det är brottsoffren, dvs. Det är hög tid att förtroendet för rättssamhället återupprättas och att en annan ordning införs när det gäller bevisprövningen. Man kanske skall låta den tilltalade få utredningsmöjligheter, så att han kan få hjälp med att få sin sak prövad. Därmed avslutar jag mitt anförande, och jag ber att få återkomma med repliker.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande 1992/93:JuU6 behandlas motioner som har väckts under den allmänna motionstiden 1992 och som rör olika processrättsliga frågor. Utskottet föreslår avslag på samtliga motioner och är därvidlag enigt, utom på en punkt, som avser åklagarens bevisbörda i brottmål. Karl Gustaf Sjödin vill få till stånd en utredning om bevisvärderingen i brottmål i syfte att minska åklagarens bevisbörda. Många förväntar sig kanske att en gammal, luttrad åklagare som jag skulle ta emot detta förslag från Ny demokrati med öppna armar. Så är emellertid inte fallet. Som utskottsmajoriteten framhåller i betänkandet, har principen att åklagaren skall bevisa samtliga de omständigheter som måste föreligga för att den tilltalade skall kunna fällas till ansvar för brott, alltsedan den franska revolutionen i västerlandet, betraktats som en viktig rättsstatlig princip, som skall skydda laglydiga medborgare mot att bli dömda till straff. Utskottet hänvisar till Per Olof Ekelöf, som också brukade säga att all straffrättskipning innebär att man tar en kalkylerad risk. Då gäller det att ha en tillräckligt god och hållbar kalkyl som grund för domstolens bedömning. Den här frågan togs upp i en interpellationsdebatt i denna kammare i våras, och justitieministern underströk då vikten av att de som har ansvaret för lagstiftningen, dvs. vi i riksdagen, klart och otvetydigt deklarerar att det inte kommer på fråga att genom lagstiftning göra avsteg från principerna att åklagaren har bevisbördan i brottmål och att fällande dom kräver full bevisning. Det ansvaret har justitieutskottet tagit genom att avstyrka Karl I motionen påstås att domstolarna under senare år har ställt allt högre beviskrav för fällande dom. Den historieskrivningen känner jag inte riktigt igen, trots att jag har varit i gamet i över 20 år. Beviskraven har alltid varit höga i våra domstolar och skall så vara. Karl Gustaf Sjödin säger vidare att det finns domstolar, hovrättsavdelningar och domare som är kända för att ställa mycket höga krav på bevisningen. Låt oss för allt i världen hoppas att alla svenska domare gör sig kända för detsamma. Det är naturligtvis, Karl Gustaf Sjödin, på samma sätt med kriminalpolitiken som med samhällsekonomin. Det som vi just nu upplever och kan beskåda är ett minskat förtroende för rättsväsendet. Detta är resultatet av decennier av misslyckad socialdemokratisk kriminalpolitik. Det rätta sättet att återupprätta allmänhetens förtroende för rättsväsendet är inte att göra avkall på rättstryggheten. I ett särskilt yttrande har Karl Gustaf Sjödin tagit upp frågan om anonymitet för vittnen. Även den frågan rör väsentliga rättsstatliga principer. Rättssäkerheten kräver att ingen skall behöva riskera att bli fälld till ansvar för brott på grundval av uppgifter från någon som man inte vet vem det är. Det skulle nämligen i många fall försvåra eller helt omöjliggöra för den misstänkte och dennes försvarare att förbereda och utföra talan i brottmålet. Frågan är om inte det problem som Karl Gustaf Sjödin pekar på är betydligt överdrivet. Våldskommissionen har utrett hur vanligt det är att parter och vittnen utsätts för våld eller hot. I sitt slutbetänkande Våld och brottsoffer säger kommissionen att våld eller hot mot vittnen inte förekommer i någon större omfattning och att den motvilja mot att vittna som människor ibland ger uttryck för snarare beror på en allmän olust och obehagskänsla än på att de är utsatta för ett reellt hot. Problemet synes alltså snarare vara av pedagogisk än av processuell art. I många polisdistrikt har det redan nu utvecklats en praxis att i anmälningar och förhörsutsagor ange adress och telefonnummer till arbetet i stället för till bostaden när det är fråga om målsägande eller vittne som har blivit utsatt för brott i tjänsten resp. skall höras om något som vittnet har erfarit i tjänsten. I Justitiedepartementet pågår arbete med en begränsad översyn av förundersökningskungörelsen som syftar till att kodifiera denna praxis. Karl Gustaf Sjödin och jag får nog nöja oss med att man, med bibehållen hänsyn till rättssäkerheten och till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, för närvarande inte kan komma mycket längre än så.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
Herr talman! Detta får naturligtvis inte komma i konflikt med principen om den fria bevisprövningen, dvs. att åklagaren skall bevisa sina brottspåståenden i målet. Det skall självfallet inte leda till att förhållandet i processen blir det omvända. Om den bevisbörda som åklagaren trots allt har i brottmålsprocessen minskar, kommer det att ställas högre krav på den misstänkte, på att han skall vara mera aktiv och föra fram sin egen bevisning. Som jag nämnde tidigare, skall han eventuellt få utredningsresurser för detta. En ytterligare möjlighet kan vara att tillmäta målsägandens uppgifter ett större bevisvärde än i dag. Man bör i och för sig inte vara främmande för tanken att målsäganden eller den tilltalade skall höras under ed, dvs. under straffansvar. Beträffande anonymitet för vittnen avvaktar jag Justitiedepartementets översyn, vilket jag även har nämnt i det särskilda yttrandet. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till min reservation och avslag på utskottets hemställan i den delen.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande om övergrepp mot kvinnor behandlas rättegångsregler i våldtäktsmål. Detta är tekniskt och svårt, men det är viktigt och betydelsefullt för många kvinnor, och det är viktigt och betydelsefullt för att vi skall komma vidare i kampen mot de vidriga brott som de sexuella övergreppen mot kvinnor är. I motion Ju703 har Maud Björnemalm och jag motionerat om att rättegångsreglerna i våldtäktsmål och sexualbrott ses över för att förbättra kvinnors möjligheter att våga anmäla sexuella övergrepp. Vi har väckt motionen för att så många kvinnor som har varit utsatta för vidriga övergrepp inte vågar anmäla dem. Det finns signaler från kvinnojourerna om att kanske bara 5 % av de kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp anmäler dem. Det är ett mycket allvarligt brott, och mörkertalet är mycket stort. Rättegången är ofta en skräck för kvinnan. Därför infördes på 80-talet en möjlighet för kvinnan att höras inför lyckta dörrar och möjlighet till förhandlingar där hon inte behöver möta gärningsmannen. Men lagen ger inte kvinnan denna rätt. Det är domstolen som avgör, och domstolen följer ofta åklagarens åsikt. Ofta är både domstol och åklagare kloka. Men kvinnorna tvekar. De kan inte vara säkra på att rättegången sker inför lyckta dörrar. När kvinnorna anmäler brottet kan de inte vara säkra på att inte behöva stå öga mot öga med den man som har utsatt dem för det mest vidriga övergrepp. Herr talman! Tänk på att det är få mål som går så djupt in i personligheten som mål gällande sexuella övergrepp. Kvinnan utsätts för den mest intima granskning. Alla hennes beteenden granskas. Hon är rädd för att hon skall ställas ut till allmänt beskådande bara därför att hon har varit utsatt för ett vidrigt övergrepp. Hon är rädd för att möta den man som hon en gång kanske har älskat men som har utsatt henne för en av de grymmaste handlingarna. Vi menar i vår motion att det är viktigt att kvinnan känner trygghet och att hon känner att hon inte behöver lämnas ut bara därför att hon har varit utsatt för och utlämnad till en man som har gjort henne illa. Jag är glad över utskottets skrivning, och jag har inget annat yrkande än det som finns i utskottets betänkande. I betänkandet understryks hur viktigt det är att de frågor som vi har tagit upp i motionen behandlas av den arbetsgrupp inom Justitiedepartementet som den socialdemokratiska regeringen tillsatte. Detta är bra och angeläget. Jag hoppas att utredningen arbetar snabbt och tar allvarligt på de synpunkter som kvinnorna har framfört. Våldtäkt inom och utom äktenskapet innebär ett mycket stort lidande. Det är ett oerhört allvarligt brott. Ändå är samhällets attityd kanske inte alltid så tydlig som den skulle behöva vara att männen inte alltid känner att detta är ett av de brott som samhället ser allra allvarligast på. Därför är det viktigt att vi hjälps åt att göra sanktionerna användbara, att vi stöttar kvinnorna, så att de vågar anmäla brotten och att vi får en hållning som gör att våldtäkt och sexualbrott på sikt kan bli något som vi nästan helt kan se som historia. Vi har nått mycket långt när det gäller jämställdhet i vårt samhälle. Kvinnans position på arbetsmarknaden är förhållandevis stark. Vi är många kvinnor som står här i riksdagen och driver olika frågor. Men för de kvinnor som blir slagna och förnedrade och för de kvinnor som utsätts för de vidriga brott som sexual och våldtäktsbrott innebär, är det en väldigt liten tröst. Jag tror att vi här i riksdagen måste hjälpas åt att göra allt för att våldtäktsbrott och sexualbrott skall ses som de mycket allvarliga brott som de är. Vi måste på olika sätt se till att samhället ger brottslingarna sanktion och att samhället ger tydliga signaler till männen om dess inställning till sexualbrott.

Herr talman! När jag skrev min motion angående vård av incestoffer och incestförövare i vintras, gjorde jag det med tanke på att det som pågick inte var tillräckligt. Det som man talar om i dag är just övergrepp mot kvinnor. Och visst är de flesta incestoffer kvinnor. Men det som jag närmast tänkte på handlar om barn, och det är både pojkar och flickor som utsätts för incest. Incestoffren kan vara både män och kvinnor. I mångas ögon innebär incest en liten nisch när det gäller själva våldsbeteendet. Det kanske är svårt att placera det i en egen nisch. Jag menar ändå att det inte kan jämställas med övergrepp i form av våld, att man inte kan jämställa detta med misshandel i annan kroppslig form eller våldtäkt. Incest måste föras in i en speciell genre för att man skall kunna vårda dem som verkligen förövar brotten. Självfallet är misshandel av alla slag, även incest, misshandel om man ser det på ett sådant sätt. Visst är det också så att den som blir offer för detta mår precis lika dåligt som den som har blivit utsatt för något annat sexuellt brott. Detta gäller ju sexuella övergrepp. Men jag menar att förövarna behöver mycket speciell tillsyn och vård. Jag tror att det kommer att bli en liten parantes om incestförövarna i den parlamentariska kommitté som man hänvisar till i betänkandet. Kommitténs arbete kommer att handla mycket mer om våld i annan form. Dessutom hänvisas det i betänkandet till BRÅ:s arbetsgrupp som har studerat sexuella övergrepp mot barn. Det hänvisas även till Justitiedepartementet som har gett ut en handbok för att människor som arbetar med detta skall få vägledning. Det talas också om att Kriminalvårdsstyrelsen kommer att ha en hearing om dessa frågor. Jag nöjer mig med detta i dag. Men jag kommer att följa dessa frågor med stort intresse. Jag kommer att följa de resultat som Kriminalvårdsstyrelsens hearing kommer att leda till och de tongångar som kommer att finnas i betänkandet från Kommittén för översyn av kriminalvården i anstalt. Jag kommer att återkomma till frågan, men i dag yrkar jag bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande.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

Jag vill bara påpeka att vår justitieminister vid många tillfällen klart och tydligt har talat och även visat handlingskraft när det har talats om hjälp till utsatta kvinnor. Hon har även här visat handlingskraft. Hon har alltså lett opinionen och fäst uppmärksamhet på utsatta kvinnors svåra situation. Det står på s. 5 i betänkandet, där justitieministern återges, att enskilda personer som utsätts för brott skall sättas i centrum för polisens uppmärksamhet och att de skall skyddas. Hon talar om behovet av akut skydd för utsatta kvinnor mot olika former av våldsbrott. Jag tror att det är just sådana här poängteringar och uttalanden från justitieministern och även det faktum att hon ständigt driver dessa frågor och ställer upp för utsatta kvinnors skydd och försvar som gör att vi har fått en mera positiv debatt. Jag är också glad i dag över att vi kan anta det här positiva betänkandet, av vilket framgår att många utredningar är på gång och att frågan om eventuella lagskärpningar ses över. Vidare talas det om hur man skall gå vidare för att i möjligaste mån skydda kvinnor. Till Liisa Rulander vill jag säga att jag kanske inte riktigt har samma rädsla som hon för att barnen i det här sammanhanget skall tappas bort. Vi får väl avvakta och se vad man kommer fram till i de utredningar som pågår. Utsatta kvinnor har väldigt ofta barn med sig eller i närheten av sig. En av anledningarna till att jag tror att man också kommer att ta allvarligt på detta med sexuella övergrepp och incestförhållanden är just att vi i våras diskuterade de här frågorna.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
Herr talman! Naturligtvis har Birgit Henriksson rätt i vad hon säger om kvinnor som ofta har barn i sin närvaro och om att både dessa kvinnor och deras barn har utsatts för samma brott. Men själva brottet incest skiljer sig ändå från andra brott mot människor. Incestbrottet är så speciellt, äckligt och vämjeligt att det är väldigt svårt att jobba med sådana frågor. Därför är jag litet rädd för att vi, av mänskliga skäl, glider bort från frågan, om vi inte speciellt hänvisar till sådana saker i kommittén och särskilt lyfter fram nämnda fråga som särdeles viktig. Det är nästan nödvändigt att säga att man måste se på det här. Tyvärr var jag själv inte med vid behandlingen av frågan. Därför har jag anledning att säga detta i kammaren i dag. Det är alltså viktigt att komma ihåg att det är fråga om ett mycket speciellt brott som inte syns. Det handlar om blåmärken i själen.
Herr talman! Jag vill bara poängtera att man i det här betänkandet hänvisar till den s.k. Eskilstunamodellen. Den innebär att representanter för socialtjänsten, barn och ungdomspsykiatrin och polisen samarbetar och samråder om sådana här ärenden. Den här modellen är känd i Sverige just för det ingående arbetet beträffande incestfall. Jag tycker att det faktiskt är en viss trygghet att höra att man relaterar till detta. Tidigare hade man på Polishögskolan utbildning. Just en polis från Eskilstuna var med när det gällde förhörsteknik och detta med att dela med sig av kunskapen kring det här synnerligen svåra förfaringssättet. Därför är jag ganska trygg och förvissad om att man kommer att tillgodose även här aktuella krav.
Herr talman! Tyvärr är jag tvungen att frånta Birgit Henriksson hennes trygghet i detta sammanhang. Den kunskap jag har om nämnda utbildning är nämligen att den projektanställning som Monica Dahlström Lannes hade på Polishögskolan ganska snabbt, och utan särskilt långt varsel, drogs in. Den utbildningen har inte ersatts med något annat. Stora grupper slåss nu för att det återigen skall bli en utbildning på Polishögskolan. Frågan är vad som kommer att hända med den här utbildningen. Vi vet ju vilka indragningar som måste göras. Vi har talat om belopp som gäller ganska många miljoner och som skall dras in just beträffande polisens verksamhet. Inte heller Polishögskolan kommer alltså att få extra resurser om vi inte jobbar för den saken. Tyvärr är det så, att just det som var positivt och tryggt tidigare nu har tagits bort.
Herr talman! Man har ändå hunnit gå igenom detta i väldigt många förhörs och undersökningsgrupper. Det finns ju inget som hindrar att man senare vid behov, t.ex. vid konferenser, tar hjälp av den utbildningskapacitet som finns. Vi skall veta att den utbildning som förekommit inte är bortkastad. Den sprider sig som ringar på vattnet. Jag vet att man på många håll i landet i dag känner till den här modellen och säger sig vilja arbeta för den.
Herr talman! Jag blev glad när föredraganden sade att man från samtliga politiska partiers sida är beredd att med mycket stort allvar beakta sexualbrotten. Jag tror att det faktum att vi numera har kvinnliga justitieministrar -- under den socialdemokratiska regeringens tid hade vi ju också en kvinnlig justitieminister -- har betytt utomordentligt mycket för hur vi ser på sexualbrott samt för allvaret och viljan när det gäller att arbeta med dessa frågor. Det i sin tur har sin grund i att kvinnorna i Sverige har en annan ställning -- jag tänker då på jämställdheten i vårt land -- än vad som gäller i många andra länder. Jag vädjar till Liisa Rulander och de borgerliga kvinnorna: Riv inte ner vad som gjorts för jämställdheten. Det har betydelse för kvinnan och hela hennes situation. Men särskilt stor betydelse tror jag att det har för de allra mest utsatta kvinnorna -- de kvinnor som i dag utsätts för förtryck och allvarliga våldsbrott.
Herr talman! Det är riktigt att vi har fått en mycket större jämställdhet i Sverige. Tyvärr har denna jämställdhet också gjort att våra barn är mycket mer utsatta. Just incestgrupperna är kanske mer utsatta i dag än de någonsin varit. Orsakerna är många. Att ta med allt detta gör kanske bredden litet väl stor. Jag vill i alla fall uttrycka min tacksamhet över den positiva skrivningen i utskottsbetänkandet och över den politiska enighet som finns här. Att det är så har vi ju hört i alla debatter i sammanhanget. Ändå finns det oerhört mycket till att i detalj, i sak, uträtta här.
Herr talman! Eftersom vi i stort är eniga och väntar på resultatet av utredningarna skall jag inte bli långrandig. Jag vill dock ytterligare en gång poängtera justitieministerns mycket positiva hållning till dessa saker och vilken betydelse hennes uttalanden och hennes agerande har när det gäller att fästa uppmärksamheten på det här och att ställa medel till förfogande till hjälp för kvinnor i en utsatt situation.
Herr talman! Jag trodde att det fanns väldigt mycket allvar i det engagerade anförandet nyss mot incest. Men jag blev skakad när representanten för Kds sade att förhållandena beror på jämställdheten. Jag tror att det är grymt osant. Det är grymt mot både kvinnor och män som är rädda om och som värnar sina barn. Det är grymt orättvist mot den barnomsorg som har mycket stor betydelse när det gäller att skapa jämlika förhållanden för de allra mest utsatta barnen. Många gånger är det barnomsorgen som gör det. Många gånger är det först när man nått långt i det jämställda samhället som människor ser väldigt mycket av det allra grymmaste och allra hemskaste. Jag hoppas att det inte är en för Kds representativ åsikt att jämställdheten är grunden till incesten. Under alla förhållanden är gjorda påstående djupt osant!
Herr talman! Jag trodde mig säga att barnen i dag är så mycket mer utsatta på grund av den jämställdhet vi har. Jag tror fortfarande att det är så. Vidare tror jag inte att vi skall betrakta det negativt i förhållande till jämställdheten. Men vi kanske skall betrakta det som negativt att vi ibland misslyckats med att skydda våra barn på rätt sätt. Jag syftar inte på den kommunala barnomsorgen eller på någon annan omsorg av den typen. Om båda föräldrarna -- om det finns två föräldrar, det vill jag verkligen poängtera -- har lika mycket att göra, blir barnen självfallet mer utsatta. Det finns dessutom situationer som jag absolut inte vill döma eller moralisera över. Men verkligheten är den att den som har jobbat med incestdrabbade barn vet att de biologiska föräldrarna sällan utsätter sina barn för incest. I stället är det personer som står nära de biologiska föräldrarna som gör det. Det kan vara vänner och bekanta i en persons omgivning som vederbörande har litat på. Kanske behövde man en barnvakt, och så gick det snett. Jag hävdar inte att det var bättre förr. Då förekom andra typer av incest. Men jag hävdar att våra barn är oerhört utsatta. Jag tror inte att vänstern eller vi i Kds i sak har motsatt uppfattning, utan jag tror att vi alla vill skydda barnen. Men kanske måste vi vara litet uppmärksamma.
Herr talman! I ett kommersiellt samhälle är barn utsatta. Barn är också utsatta i ett samhälle där människor inte har respekt för varandra och där inte alla människor har kunnat skaffa sig en trygg vuxenroll. Men detta har inget samband med jämställdheten. Tvärtom är det så, att det faktum att kvinnor och män kan vara kamrater och jämlikar stärker såväl barnens som de vuxnas ställning. Det skapar ett gott samhälle -- ett samhälle där barnen kan värnas.
Herr talman! Ja, visst finns det mycket som vi har gemensamt. Men jag vill ändå påstå att verkligheten är den att detta kräver oerhört mycket tid. Det är i det avseendet som jag menar att vi inte riktigt har hunnit i kapp på grund av jämställdheten. Det vidhåller jag fortfarande. Vi i Sverige lever i dag i ett, som vi själva tycker, jämställt samhälle. Men det finns många brister i det sammanhanget. Jag tycker inte att det finns någon motsägelse här. Om våra barn ibland får sitta emellan, vill jag stå upp för den här saken. Jag hoppas att detta inte drabbar incestdebatten, så att den totalt urartar. Det ligger mycket i det jag säger ändå. Jag vill inte moralisera. Men jag skulle kunna säga mycket om relationer. Det hör dock inte hemma i den här debatten att tala om de vanliga relationerna. I dag talar vi om de sjukliga relationerna.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas motioner från den allmänna motionstiden om såväl allmänna skolfrågor som läroplans och kursplanefrågor inom olika skolformer. De flesta motioner avstyrks med hänvisning till pågående beredningsarbete. Det gäller främst nya läroplaner och kursplaner för grundskolan samt för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Innan jag går in konkret på betänkandet vill jag säga att det är viktigt att vi här i riksdagen är lyhörda inför de stämningar som i dag finns inom skolans värld. Det finns faktiskt där en stark oro inför framtiden. Det finns en oro för konsekvenserna av knappa resurser i en kärv ekonomisk situation. På skolorna finns också en stark oro för konsekvenserna av regeringens skolpolitik på ett mera principiellt plan. Många är oroliga för att regeringen nu är på väg att uppge målen om en likvärdig skola för alla. Skolpeng och ekonomisk överkompensation av de fristående skolorna skapar nya klyftor. Strävan efter jämlikhet saboteras, om vi sätter prislappar på barnen. Vi socialdemokrater kommer därför med all kraft att söka förhindra att våra barn förvandlas till brickor i nyliberalismens marknadsspel. Genomförandet av gymnasiereformen sköts upp ett år. Beskeden om att reformen ändå står fast har framförts alltför halvhjärtat. Det har bidragit till osäkerhet och dämpad entusiasm för genomförandet av denna stora reform. Likaså har regeringens olika turer vad gäller komvux givit intryck av att regeringen ansåg denna verksamhet mindre viktig än annat. Detta har skapat oro kring regeringens avsikter vad gäller vuxnas möjligheter till studier i framtiden. Till detta kommer att det också finns en stark oro för en del av förslagen från Läroplanskommittén. Den borgerliga regeringens nya direktiv till kommittén innebar flera steg i fel riktning. Kritiken är stark mot den ökade teoretisering som sker till priset av att tiden för praktiska ämnen som slöjd, idrott och musik föreslås minska. Lika stark är kritiken mot den kraftiga ämnessplittring som förslås från årskurs 6. Kritiken handlar också om det sätt på vilket miljöfrågorna behandlas, och mycket annat. Jag tycker att det under remissarbetet är viktigt med mycken debatt och att tusen blommor får blomma. Då skall varken regering eller opositionspartier dämpa det genom att vara alltför snabba med att låsa sig för hårt. Det allra viktigaste, tycker jag, är att ta de synpunkter som förs fram i remissarbetet på allvar. Tar man dem på allvar, måste flera av de mest kritiserade förslagen förändras. Alla partier borde inse att det nu måste skapas arbetsro och arbetsglädje ute på skolorna. Därför har regeringen ett stort ansvar för att undanröja den oro dess skolpiltik förorsakat. Därför är det viktigt att man utlovar lyhördhet mot kritiken. Det är också viktigt att förutsättningarna för det fortsatta arbetet med läroplanen är klara. Vi anser därför i likhet med läroplanskommittén att frågorna om skolstartsålder och antalet skolår bör analyseras. Det är nu hög tid att regeringen tar itu med frågan och snabbt tillsätter den aviserade utredningen. Läroplanskommitténs förslag har framarbetats av en expertgrupp. Vi anser att det är viktigt att det fortsatta arbetet med förslaget sker med beaktande av behovet av parlamentarisk förankring. Det är en skrivning som förpliktar regeringen till samarbete med oppositionen. Det är viktigt inte minst därför att en ny läroplan kommer att gälla under många år och inte kan ändras vid varje regeringsskifte. Detsamma gäller naturligtvis utformningen av ett nytt betygssystem. Flera motioner avstyrks, men med mycket välvilliga skrivningar. Det gäller exempelvis den socialdemokratiska motionen om regler för föräldrakooperativ skola. Utskottet betonar i sammanhanget vikten av att elevers och föräldrars inflytande utvecklas i alla skolformer. Vid ett avsnitt har vi socialdemokrater tvingats att reservera oss. De borgerliga har inte velat gå oss till mötes i vad gäller samverkan mellan skola, förskola och skolbarnomsorg. Vi socialdemokrater anser att barnomsorgen och grundskolan bör få ett gemensamt måldokument. De viktigaste skälen för detta är att nästan alla barn deltar i någon form av samhällelig barnomsorg, och att förskolan och skolan är på varandra följande led i samhällets insatser för våra barns utveckling. Därför måste all personal som arbetar med barn göra detta utifrån en helhetssyn på barnets utveckling. Det är att beklaga att alla de borgerliga partierna inte inser detta. Beträffande Ny demokratis reservation om utbildning och undervisning i svenska språket för invandrare, har vi ju diskuterat den frågan flera gånger. De mål som finns är högt ställda, och det finns ingen anledning att förändra bestämmelserna i den riktning Ny demokrati vill. Herr talman! Här hade mitt anförande kunnat sluta, om det inte hade varit för en enda mening, nämligen: ''Homosexuell samlevnad måste erkännas och respekteras''. Bl.a. detta skriver utskottet i anledning av en motion som behandlar kunskap om homosexualitet. Kds kunde inte acceptera denna skrivning, utan man reserverade sig när vi andra tyckte att meningen inte skulle strykas. Det måste innebära att kds faktiskt anser att homosexuell samlevnad inte måste erkännas och respekteras. I det här betänkandet behandlas ju skolans hållning till homosexualitet. De kunskaper som skolan förmedlar och den hållning som skolan intar betyder mycket för att motverka fördomar. Skolans hållning betyder också mycket för de tonåringar som börjar upptäcka att de har dragning till personer av samma kön. Genom sitt agerande bidrar kds till att skapa rädsla och otrygghet hos dessa tonåringar. Jag tycker att det i grunden handlar om vår människosyn, om individers frihet att själva ta ansvar för sina liv. Vad är det egentligen som kds vill uppnå med sin reservation? Vill man att staten genom beslut i riksdagen skall medverka till en mer fientlig inställning till homosexuella? Kds reservation är ensidig och visar brist på tolerans. Men jag tänker inte gå in på någon mer omfattande sakdiskussion om innehållet i reservationen. Jag vill bara göra en kommentar. Det finns säkert lika många åsikter och teorier på området som det finns forskare och psykologer. Tuve Skånberg väljer att till den enda sanningen upphöja teorier och åsikter som passar hans syfte. Han lägger därmed bördor på de tonåringar som har det svårt. Jag tycker att han visar brist på kärlek till en del av sina medmänniskor. Jag yrkar bifall till reservation 2 och i övrigt till hemställan i betänkandet samt avslag på reservationerna 1 och 3.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

För den uppmärksamhet som en reservation av kds när det gäller undervisning om homosexualitet har väckt -- och kan tänkas väcka -- i massmedia, vill jag göra några klarlägganden som visserligen utbildningsutskottets ledamöter kanske inte behöver, men som väl andra lyssnare och så småningom läsare kan behöva. Utbildningsutskottet har alltså att behandla ett antal motioner väckta under allmänna motionstiden, och däribland en motion av folkpartisterna Karin Pilsäter och Barbro Ett enigt utskott har beslutat att avstyrka motionen, ett inte ovanligt hanterande. Det intressanta är med vilken motivering utskottet avstyrker motionen. Förutom en utblick över vad som tidigare har sagts i frågan samlas utskottets egentliga svar i tre korta meningar: ''Det är enligt utskottets uppfattning viktigt att frågor om homosexualitet inte behandlas isolerade utan blir integrerade på ett naturligt sätt i undervisningen om samlevnad i olika ämnen och på olika stadier. Homosexuell samlevnad måste erkännas och respekteras. Diskriminering av homosexuella får självfallet inte accepteras''. Som kristdemokraternas representant i denna fråga har jag bedömt svaret som alltför knapphändigt, och det ger möjlighet till sådana tolkningar som kristdemokraterna inte bedömt som önskvärda. Vårt önskemål om strykning innebär alltså inte att vi ville ha en kortare skrivning, utan att vi ville ha en fylligare skrivning. När vi inte fick med oss andra partier, avgav vi i stället en reservation. Vid en uppvaktning i utbildningsutskottet inför hanteringen av denna motion har RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, klart markerat att man från RFSL önskar medverka i skolans samlevnadsundervisning, och att man inte önskar att undervisningen om homosexualitet skall vara neutral, utan att den skall presenteras positivt. Det är inför utsikten att aktivt homosexuella skulle ges tillfälle att aktivt propagera för en homosexuell livsstil bland barn och ungdomar på grundskola och gymnasium som min motivreservation har tillkommit. Vilken uppfattning om homosexualitet och dess utövande vill och kan en kristdemokratisk politiker uttrycka? Oavsett min egen uppfattning om homosexualitet är mitt kompetensområde som politiker och lagstiftare begränsat. Jag lever, och jag vill leva, i ett pluralistiskt samhälle där olika uppfattningar får leva sida vid sida i ömsesidig tolerens. Jag erinrar mig en replik av Voltaire i samtal med en meningsmotståndare: ''Jag delar inte dina åsikter, men jag är beredd att dö för din rätt att få framföra dem''. Detta är demokratins villkor. När det nu gäller sexuallivet talar vi om det mest privata, det mest intima. Politikern har varken rätt eller kompetens att lagstifta om vad människor gör i sina sovrum. Om någon på en konferens, t.ex., är otrogen mot sin hustru är det visserligen ett svek och moraliskt klandervärt, men det är inget lagbrott. Den som vill agera för vad han menar vara en sund livsstil kan bara till en del använda politiska medel. Han är hänvisad till att agera och övertyga utanför det politiska rummet. Den enda begränsningen som politikern lägger på sexuallivet är till för att skydda den svagare parten eller den alltför unge. Innebär denna tolerens -- att leva och låta leva -- att samhället är värdeneutralt, att den enes livsstil alltid får hävdas likaväl som den andres? Nej, att tillåta en livsstil kan mycket väl förenas med att begränsa propagerandet för den, framför allt en propaganda riktad till barn och ungdom. Vi kan bara tänka på hur reklam för tobak eller alkohol begränsas, eller på reklam riktad till barn, utan att därmed dra någon annan parallellitet till ett homosexuellt levnadssätt. Låt oss nu återvända till frågan om undervisning om homosexualitet i samlevnadsundervisningen. I likhet med övriga partier finner kds det både önskvärt och nödvändigt med samlevnadsundervisning, där också undervisning om homosexualitet ingår. Vi vill delge eleverna uppfattningen att homosexuell läggning skall erkännas och respekteras. Vi vill delge eleverna värderingen att ingen får diskrimineras utifrån sin sexuella läggning. Men vi vill inte medverka till en samlevnadsundervisning där aktiva homosexuella propagerar för att en homosexuell identifiering är lika lycklig och naturlig som en heterosexuell. Men den avgörande skillnaden mellan kds svar i motivreservationen och Pilsäters/Westerholms motion är själva utgångspunkten när man möter den homosexuella problematiken. Man kan faktiskt tala om ett drag av en deterministisk och låst människosyn som står mot en mer dynamisk och positiv människosyn. Pilsäter/Westerholm skriver i motionen om hur viktigt det är att på olika sätt informera om vad homosexualitet är och fortsätter: ''Det är viktigt att sprida kunskap om att homosexuella och heterosexuella preferenser enligt aktuell forskning är manifesta och opåverkbara efter puberteten. Alltför många unga homosexuella har ängslats och plågats av skamkänslor och vilsenhet när de upptäckt sin homosexuella läggning.'' Den signal Pilsäter/Westerholm i sin motion ger unga människor om undervisning om homosexualitet är att när han eller hon i sökandet efter sin könsidentitet är vilsen och ängslig och brottas med tankar om sexuell dragning till det egna könet skall de få veta att en homosexuell läggning är opåverkbar! När jag mot sakkunskap har kontrollerat uppgiften att den aktuella forskningen verkligen skulle stå för denna deterministiska syn har jag funnit att Pilsäter/Westerholms generalisering inte är korrekt. Den är snarast uttryck för att gå till mötes homosexuella aktionsgrupper som funnit att åsikten att man föds homosexuell är ett nyttigt redskap för de mål man vill nå av samhällelig acceptans. Forskarna Martin Dannecker och Reimut Reiche beskriver i detalj i forskningsrapporten ''Der gewöhnliche Homosexuelle'', 1974, den inre konflikt som den unge homosexuelle måste genomgå innan han oftast motvilligt accepterar sig själv som homosexuell och ansluter sig till den homosexuella subkulturen. De flesta uppger att detta skedde med skuldkänslor och ångest. De nämnda forskarna konstaterade att denna identitetskonflikt fortfar mer eller mindre hela livet igenom. Assar Stenbäck skriver i boken ''Vad är homosexualitet? '', 1992: ''Det är ett av de ödesdigraste misstagen i vår kultur, att man tvingat och fortfarande tvingar unga människor att säga om sig själva: ''Jag är homosexuell.' I stället borde alla förstå, att den homosexuelle är en person som lärt sig att känna sexuell tillgivenhet för en person av samma kön. Homosexualitet är inte uttryck för vårt väsen utan något som vi lärt och som vi också kan lära bort. Ingen behöver instämma i en homosexuell identitet.'' Att homosexuella, åtminstone till viss del, är medvetna om att deras homosexualitet är resultatet av deras fria val framgår av de amerikanska forskarna Martin Weinbergs och Colin Williams rapport ''Male Homosexuals'', 1974. I deras undersökning ställdes frågan om de homosexuella besvararna ansåg det sannolikt att de kunde påverka sin homosexualitet. 18,8 % besvarade frågan jakande, medan 26,1 % sade sig vara osäkra. Homosexuals'', 1962, med hjälp av klassisk psykodynamisk teori förklara homosexualitetens uppkomst ur den s.k. triangulära situationen, där sonen uppfostrats av en dominant mor och en frånvarande eller kall far. Bieber gör gällande att mellan en tredjedel och hälften av de homosexuella som varit i behandling har blivit heterosexuella. Den relevanta frågan för oss i dag i denna utbildningsdebatt är emellertid inte huruvida vuxna och etablerade homosexuella kan eller ens vill bli heterosexuella. Som jag sade tidigare faller det utanför politikens kompetensområde. Vi kan däremot konstatera att ett påstående att homosexualitet är opåverkbar, särskilt i ungdomen, inte alls har forskarnas odelade stöd. Den fråga vi har att ta ställning till är huruvida unga ambivalenta skolelever kan eller bör stödjas till en heterosexuell identitet i skolans samlevnadsundervisning. För denna tanke finns det faktiskt stöd i Pilsäter/Westerholms egen motionstext genom att de gör en logisk kullerbytta! Skulle verkligen homosexualitet och heterosexualitet vara manifesta och opåverkbara efter puberteten, så som de påstår, framstår det ju som så mycket viktigare att stödja ungdomarna till heterosexualitet innan det blir ''för sent'' enligt motionärernas synsätt! Nu pekar emellertid aktuell forskning alls inte entydigt på att det någonsin skulle vara ''för sent''. Vi kristdemokrater moraliserar inte över den homosexuella läggningen. Den homosexuelle har ett fullt och självklart människovärde. Han eller hon har en odiskutabel rätt att åtnjuta den aktning och respekt som varje människa har rätt till. Men även den insiktsfulle homosexuelle, eller den som säger sig vilja företräda honom, måste erkänna att finns möjligheten för en ung människa att utvecklas både åt ett homosexuellt beteende och åt ett heterosexuellt är det lyckligaste och naturligaste -- det mest kroppsautentiska, som reservationstexten lyder -- att utveckla en heterosexuell läggning. Mot bakgrund av allt det lidande, både i inre och i yttre mening, som den homosexuella livsstilen innebär framstår det närmast obarmhärtigt att inte med varlig hand bekräfta och förstärka den heterosexuella identiteten hos ambivalenta elever och naturligtvis också att ge dem normer att hantera den på ett moget och etiskt sätt. Det är denna människosyn, denna positiva och dynamiska människosyn, som tror på varje människas förmåga att själv välja och utvecklas, som står på den osäkra unga människans sida.
Herr talman! Det stämmer inte när Tuve Skånberg säger att han först ville ha med mer text i betänkandet. Diskussionen handlade först bara om att stryka den här meningen. Han kunde inte acceptera meningen: ''Homosexuell samlevnad måste erkännas och respekteras.'' Han ansåg att det räckte med: ''Diskriminering av homosexuella får självfallet inte accepteras.'' Jag tycker att skillnaden är oerhört stort. Detta säger också väldigt mycket om bristerna i kds människosyn. Vi moraliserar inte, säger Tuve Skånberg. Jag tycker emellertid att han lägger bördor på sina medmänniskor. Jag kände igen väldigt mycket av tankebanorna i hans anförande. De återfinns nämligen i den skrift av den finländske psykiatriprofessor som Tuve Skånberg referade till. Om man läser den skriften i övrigt finner man att där förs till torgs oerhört många värderingar som man kan ifrågasätta. Kan detta verkligen vara ett rättesnöre för kds? Står hela kds verkligen bakom den intoleranta människosyn som förs till torgs i denna skrift? Tuve Skånberg får naturligtvis tro på vilka han vill. Jag vill ändå i all vänlighet be Tuve Skånberg betänka varningen i Matteus 7: Tag er till vara för de falska profeterna!
Herr talman! Jag tackar Ingvar Johnsson för den vänliga tonen. Den här frågan berör människor mycket djupt -- inte minst mig själv, eftersom jag har sex eller sju goda vänner som är homosexuella. Frågan vinner inte på att vi använder starka ord eller generaliserande uttrycksätt. Det var just därför att vi upplevde texten som så kortfattad och onyanserad som vi valde att reservera oss, så att vi fick tillfälle att noga precisera och i kammarprotokollet redovisa den syn som vi kristdemokrater har i denna fråga. Sedan nämner Ingvar Johnsson Assar Stenbäcks skrift. Stenbäck är en av flera forskare som jag refererat till. Jag har inte anfört Stenbäck som meningsfrände utan som en forskare bland flera andra som inte delar Pilsäter/Westerholms beskrivning av forskningsläget.
Herr talman! Just detta att den här frågan berör många människor mycket djupt, borde leda till att Kristdemokraterna var litet mer försiktiga i sin argumentering än vad de är i sin reservation. Det är viktigt att se vad utskottet har anfört. Skolverket redovisar att utrymmet för information om homosexualitet är litet. Beskrivningarna har ofta varit ganska ensidiga. Man pekar också på att förbättringar har skett och att fördomarna har blivit mindre uttalade. Kunskaperna har ökat. Kds reservation är ett försök att vrida klockan tillbaka. Det kan leda till att fördomarna återigen kommer att öka. Jag tycker faktiskt att kds ger uttryck för intolerans och att man brister i medmänsklighet. Tuve Skånbergs agerande är helt oförenligt med en annan mening i Matteus 7: ''Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.'' Det borde hela kds-gruppen tänka på innan den går till voteringen om en stund.

Herr talman! Det är en speciell dag i dag. Regeringen är naturligtvis frånvarande, men jag ber å Ny demokratis vägnar att få tacka för dagens beslut att låta kronan flyta fritt. Vi i Ny demokrati har under hela den ekonomiska krisen upprepat det kravet och mötts av en fullständig sågning av bl.a.
Jag får erinra om att talaren skall hålla sig inom ämnesområdet.
Herr talman! Jag nämner detta, eftersom det är så med de flesta förslag som Ny demokrati har väckt genom sina ledamöter. Jag hoppas nu på en förändring. Jag hoppas att man lyssnar noga på våra idéer. Det är tillräckligt många politiska felsteg som nu har tagits. När det gäller invandrarundervisningen har Ny demokrati vågat tala klarspråk om hemspråksundervisningens låga effektivitet. Tidigare var dessa frågor tabubelagda. Det är Ny demokrati som har fört fram dem till denna riksdag med hjälp av det förtroende som vi fick från folket i valet. Vi lovar att granska alla traditionella verksamheter. Besluten har ofta styrts av s.k. experter. Dessa sakkunniga utför uppdrag åt särintressen. Vi måste alla vara klara över detta och väga in det sunda förnuftet i våra egna beslut. undersökt invandrarundervisningen. De konstaterar att de verksamhetsansvariga har fått klart för sig att låt-gå-systemet är överspelat. Det finns alltså en majoritet i kommunerna som har klart för sig att det gäller att effektivisera verksamheten. Man har granskat volymen undervisning i förhållande till de ekonomiska insatserna. I detta ingår att se hur målen för invandrarundervisningen följs enligt läroplanen. Jag citerar fritt ur den: ''Målen är att undervisningen i svenska skall leda till en sådan språkförmåga att eleverna uppfattar vad andra säger och kan skaffa sig kunskaper genom läsning samt vågar uttrycka sig i skrift i olika sammanhang.'' Detta är en skrämmande läsning som alla bör ta del av. Vi i Ny demokrati vill stödja invandrarundervisningen i svenska, med betoningen på svenska. I detta sammanhang vill jag även nämna att vårt förslag att hemspråksundervisningen skall ske i föreningarna kvarstår. Det innebär också en stor besparing. Den beräknas uppgå till ca en miljard kronor. Vi vill satsa på att lära våra invandrare att tala svenska, men inte med ett låt-gå-system. Vi har 74 000 elever som är berättigade att få undervisning i svenska som andra språk. Det är oroande att 18 %, nästan var femte elev, inte läser svenska som andra språk. De deltar inte i den undervisning som de är berättigade till. Kommunerna har vidare prioriterat invandrarundervisning. Då får svenska som andra språk extremt hög prioritet. Det går stick i stäv med verkligheten. Svenska för invandrare har också granskats av riksdagens revisorer. De har granskat sfiundervisningen och upptäckt ett stort slöseri med skattepengar. Revisorerna noterar att varken regeringen eller Skolverket har utvärderat effekterna av förändringar som beslutats. De konstaterar att antalet studietimmar för dem som utbildas är lågt. Dessutom motsvarar det genomsnittliga totala timantalet oftast mindre än halva behovet för att uppnå önskvärd normal kunskapsnivå. Det är anmärkningsvärt att revisorerna rapporterar att endast 32 %, knappt var tredje elev, fullgjorde utbildningen och uppnådde sfi-nivån. Resultaten av dessa missförhållanden uppmärksammades också i ett TV-program om ett bostadsområde som heter Ronna och ligger i Södertälje. Där undervisade man på syrianska i matematik i årskurs fyra. Notera att det inte var på svenska! Läraren skickade sina egna barn till en annan skola för att de skulle få undervisning i svenska. Jag tycker att detta är hårresande. Rektorn hade gett upp och sade att de inte klarade detta. Ny demokrati har visat på möjligheter till förändrad politik i invandrarundervisningen. Vi möttes tidigt med förakt från särintressena. Jag är övertygad om att våra krav är rätt politik för Sverige och dess invandrare. Jag yrkar bifall till vår reservation 3.

Herr talman! Claus Zaar tycker att eleverna skall undervisas på svenska. Det vore väl obarmhärtigt att undervisa ungdomarna på ett språk som de inte behärskar. Man får utgå från deras hemspråk, i det här fallet syrianska.
Herr talman! Jag påpekade att detta gällde årskurs fyra. Man skall innan man låter eleverna komma in i årskursen lära dem svenska språket. Det gör man genom sfi. Men eftersom jag samtidigt noterar hur dåligt resultat sfi -- svenska för invandrare -- har, kan man konstatera att resultatet blir som i Ronna. Det är inte så våra invandrare inlemmas i ett samhälle där de kan fullgöra både sina rättigheter och sina skyldigheter.
Herr talman! Jag har fått lära mig att man bör utgå från hur människor faktiskt är och inte vad de borde vara. Jag tycker att även Claus Zaar skulle kunna göra det i fråga om det syrianska språket.
Herr talman! Vi måste ju titta på vad dessa invandrare behöver. De behöver ha kultur genom sina föreningar. De kan också utveckla hemspråket genom föreningarna på frivilligt sätt. Jag har talat med invandrare. De anser detta själva. Det är ingen fantasi som Ny demokrati kläckt. Det kommer från verklighetens folk. I det här fallet invandrare som vi frågade vad de ville.

Herr talman! Det är tre saker i det här utskottsbetänkandet som jag skulle vilja ta upp. Vänsterpartiet har en meningsyttring som gäller frågan om sänkt skolpliktsålder och tioårig skolplikt. Vi tycker att detta skall ses över snarast av en parlamentarisk kommitté. Jag skulle också vilja gå in på frågan om samverkan mellan skola, förskola och barnomsorg. Vi anser att de tankegångar som tas upp i den socialdemokratiska reservationen är logiska. Det är logiskt att vi får ett gemensamt måldokument för grundskolan och barnomsorgen, eftersom verksamheten blir allt mer integrerad. Det är svårt att dra gränser för verksamheten. Det är viktigt att personalen som arbetar med barnen har en helhetssyn. Man får inte bygga upp några vattentäta skott. Det tredje området jag skull vilja gå in på är detta om kunskap om homosexualitet. Innan jag gör det vill jag säga att det Tuve Skånberg sade om hemspråksundervisningen var bra. Men tyvärr kan jag inte vara lika positiv när det gäller reservationen från kds. Vi anser att utskottets skrivning är helt okej. Man skriver att homosexuell samlevnad skall erkännas och respekteras och att ingen diskriminering skall ske. Jag studsade till när jag läste kds reservation. Jag var tvungen att slå upp ett par ord. Jag har varit här i bara tre dagar och har inte riktigt kommit in i det politiska fikonspråket. Jag var bl.a. tvungen att slå upp ordet ''irreversibel'' i Svenska Akademiens ordlista. Betydelsen var ''icke omvändbar; Hur skall man tolka detta? Menar kds att homosexualitet är ett sjukdomstillstånd eller någonting onaturligt? Är det någonting som man skall skyddas ifrån? Jag kan inte dra någon annan slutsats än att kds menar så. Hur skall man då bete sig? Skall man söka vägledning eller genomgå någon form av omprogrammering? Nej, fördomar blir inte ett dugg bättre av att lindas in i krångliga ord eller av att ges en vetenskaplig touch. Jag anser att kds går ut med dubbla budskap. Man säger å ena sidan att man respekterar homosexuella människor och att de inte skall diskrimineras, men antyder å andra sidan att homosexualitet är något skumt. I det hårdnande klimatet för minoriteter i Sverige får det inte råda några oklarheter, och det är därför viktigt att man avslår kds-reservationen. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttring och till reservation nr 2. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Kds har över huvud taget ingen uppfattning om huruvida homosexuella är mer eller mindre skumma. Det faller helt utanför vår kompetens att yttra oss om det. Vi skriver i kds-reservationen bl.a. att ''eleverna bör delges uppfattningen att homosexuell läggning skall erkännas och respekteras''. Vi avslutar med följande ord: ''Självfallet bör eleverna delges värderingen att ingen får diskrimineras utifrån sexuell läggning.'' Ingvar Johnsson tyckte att detta är uttryck för brist på kristen etik. Vad begär ni egentligen av oss? Det är väl oerhört tydligt när det inte står ''bör'' utan ''skall'' erkännas och respekteras.
Repliken gällde Thommy Ohlsson, även om den var litet överspelad. Jag ger därför ordet till
Herr talman! Tuve Skånberg hänvisar till Asser Stenbäcks bok, som vi fick här i förrgår. Den är utgiven av en organisation som heter Rädda familjen. Kds går inte lika långt som Asser Stenbäck gör i sina slutsatser, men jag anser ändå att de tangerar varandra på ett litet olycksaligt sätt. Låt mig något redovisa vad Asser Stenbäck skriver. Han anser att homosexualitet är något som man skall bli fri från. Under rubriken ''Vad skall jag göra för att bli fri?'' sätter han upp följande sex punkter: ''1. Inse att du behöver bli fri. Om du fortsätter som homosexuell förblir ditt liv splittrat och tomt. Ditt liv rinner ut i sanden. 2. Genom att besluta upphöra med homosexualiteten ger du dig själv ett moratorium under vilket du kan förändras. Som människa har du förmåga att besluta. Du är inte drivved på drifternas hav. 3. Inse att en förändring är möjlig. Du har lärt dig homosexualitet. Du kan ''lära bort' denna böjelse och bli heterosexuell. 4. Förstå att det är den bristande maskuliniteten i din personlighet som är ditt största problem. Bli vad du är! Bli allt mer en människa och en man! 5. Minimera sexualitetens betydelse i ditt liv. 6. Ge inte upp! Tro på din framtid!'' Det är en vetenskapsman som har skrivit detta. Jag anser att trams är trams, oavsett om det ges en vetenskaplig klädedräkt.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande hålla mig till ett par frågeställningar som tas upp i detta betänkande, som innehåller allt från utbildning för hästsport och hästhållning till synpunkter på läroplaner och kursplaner. Jag skall också kommentera en del av det som sagts tidigare i debatten. I många kommuner pågår ett omfattande arbete för att skapa större samverkan mellan skola och barnomsorg. Det finns såväl pedagogiska som ekonomiska skäl för en sådan samverkan. En smidig övergång från barnomsorg till skola är viktig. Det finns viktiga kunskaper och erfarenheter inom barnomsorgen och hos barnomsorgens personal vilka måste tas till vara i skolans arbete. Det finns också stora fördelar med samordning av exempelvis lokaler, tjänster och andra resurser. Det hindrar inte att även barnomsorgen skall präglas av höga pedagogiska ambitioner för att tidigt ta till vara barnens lust att lära. Däremot är det viktigt att det finns en klar och tydlig gränsdragning mellan uppgifterna för grundskolan, som omfattas av den allmänna skolplikten och är obligatorisk för kommunerna att anordna, och den frivilliga barnomsorgen och fritidsverksamheten. Den viktigaste förutsättningen för ett gott samarbete mellan skola, förskola och skolbarnomsorg är att samverkan mellan de olika personalgrupperna bygger på en ömsesidig respekt för varandras yrkeskunnande. Det handlar inte om en sammanvävning av roller och uppgifter utan om en nära kommunikation för att skapa gemensamma synsätt och lösa gemensamma problem. Av det skälet är ett gemensamt måldokument olämpligt, och det är rimligt att även framgent hålla den gränsen klar genom skollag resp. socialtjänstlag. När det gäller kunskap om homosexualitet och skolans ansvar i den frågan vill jag säga att det är viktigt att skolan förmedlar kunskaper om barns och ungdomars utveckling och om andra frågor som är viktiga i dagens samhälle. Skolan skall stödja elevens tonårsutveckling, stärka elevens identitet och ge förutsättningar för att eleven skall kunna möta, förstå och respektera människor med olika bakgrund och ursprung. Puberteten och tonåren innebär stora förändringar, både kroppsliga och känslomässiga, som ger tankar, upplevelser och förväntningar men som också skapar osäkerhet, sårbarhet och frågor hos ungdomarna om dem själva och deras roll. Identitetsutvecklingen för de unga har i det moderna samhället en annan karaktär än tidigare. Ungdomstiden har blivit utdragen. Traditionella normer är inte längre självklara, mycket mer är tillåtet, och det ställs stora krav på individen att kunna välja mellan olika alternativ. Kontakterna med vuxengenerationen är ibland bristfälliga, ungdomarna lämnas åt att själva pröva livsformer och finna en identitet. Skolan har här ett ansvar. Skolverket har granskat hur samlevnadsfrågorna tas upp i skolans läromedel. Enligt granskningen har intentionerna vid beskrivningen av homosexualitet i de granskade läromedlen varit positiva. Utrymmet har varit för litet, och det är vi ju ganska vana vid över huvud taget när det gäller samlevnadsfrågor, men fördomarna har blivit mindre uttalade och kunskaperna om homosexualitet har ökat. Utskottet anser att det är viktigt att frågor om homosexualitet inte behandlas isolerat, utan att det sker integrerat på ett så naturligt sätt som det är möjligt i undervisningen om samlevnad i olika ämnen och på olika stadier. Utifrån principen om människors lika värde uttalar utskottet att diskriminering av homosexuella självfallet inte får accepteras. Vi har, herr talman, fört en debatt i utskottet. I betänkandet finns en skrivning om sänkt skolstartsålder och eventuell förlängning av grundskolan till tio år. Detta har tagits upp i en folkpartimotion men också av läroplanskommittén. Regeringen kommer att tillsätta en utredning som skall belysa kostnaderna, antalet årskurser och det pedagogiska innehållet i grundskolan. Jag tycker att det är viktigt att utredningen när den till våren skall ta upp detta inte bara håller sig till grundskolan. En förlängning av grundskolan till exempelvis tio år bör ses mot bakgrund av att vi nyligen har fattat beslut om att gymnasieskolans samtliga linjer skall vara treåriga. Det kan innebära att vi för ungefär hälften av eleverna skulle förlänga skolgången från 11 till 13 år. Enligt min mening måste man se på det tionde skolåret också ur denna synvinkel. Genomgången tioårig grundskola bör ungefär motsvara en skolgång t.o.m. årskurs 1 i gymnasieskolan. Om man sedan skall fortsätta till gymnasiet, bör man få starta i årskurs 2. En annan infallsvinkel som man kan diskutera är frågan om ett årskurslöst lågstadium. I och med att skolstarten numera är flexibel borde det vara möjligt att underlätta en förlängning av skoltiden för vissa elever, dvs. till tio år. Många barn har ju läs och skrivsvårigheter, och det går att rikta kritik mot grundskolan. Man har tillåtit elever traska igenom systemet och sedan lämna skolan med stora kunskapsluckor. Det är inte acceptabelt. I ett årskurslöst lågstadium kan man se till att barnen inte lämnar lågstadiet förrän de har kunskaperna. I ett årskurslöst lågstadium blir ett ytterligare år mindre dramatiskt. Vidare vill jag beröra Ny demokratis reservation om utbildning och undervisning i svenska språket för invandrare. Claus Zaar sade att just deras förslag kommer att få genomslag. Det var faktiskt under Göran Perssons tid som skolminister som besparingar gjordes i hemspråksundervisningen. Bristerna i hemspråksundervisningen som Claus Zaar tar upp var faktiskt något som påpekades redan då. Vi var överens i riksdagen om att dessa besparingar skulle göras. Nu hävdar man från Ny demokratis sida att hemspråksundervisningen kostar 1 miljard kronor. Vi har vid ett flertal tillfällen i utbildningsutskottet försökt förklara att det gäller inte bara hemspråk utan även Svenska 2. Den stora delen i dessa kostnader, kära Claus Zaar, utgörs av Svenska 2. Om barnen skall få lära sig att läsa svenska måste naturligtvis Svenska 2 behållas. Vem skall i så fall lära barnen svenska om den undervisningen tas bort? Den mindre delen av kostnaderna utgörs av hemspråksundervisningen. De rapporter som vi har fått visar att hemspråksundervisningen har blivit betydligt effektivare sedan beslutet fattades i riksdagen. Men det finns naturligtvis anledning att även i fortsättningen följa upp den frågan liksom alla andra frågor på skolans område. Samma sak gäller för undervisningen i svenska för invandrare. Riksdagen har fattat beslut om en rejäl uppstramning av undervisningen i svenska för invandrare. Även där kan det finnas fall där undervisningen är mindre effektiv. Problemet är att Ny demokrati inte vill ha denna typ av undervisning och vill genomföra besparingar på det området. Vem skall då lära människor svenska? Det är den springande punkten. Ny demokrati måste klara ut skillnaden mellan undervisning i svenska för invandrare och intensivundervisning för barn i skolan. Jag vill ge några kommentarer till vad Ingvar Johnsson sade om stor oro i skolorna angående regeringens politik. Jag tror att en del av denna oro hör samman med att vi gått från ett regelstyrt system till ett målstyrt system. Det är vi överens om. Vidare har vi behandlingen av fristående skolor. Vi har sett till att fristående skolor blir likvärdigt behandlade gentemot det offentliga skolväsendet. Som bekant var Socialdemokraterna ganska njugga mot fristående skolor under den tid Ingvar Johnsson säger att vi har skjutit upp gymnasiereformen ett år. Detta är felaktigt, herr talman. Gymnasiereformen påbörjades i höstas. Utbildningsutskottet var i Kristianstad för några veckor sedan. Ingvar Johnsson var inte med där, men han borde kanske ha varit med. Då hade han upptäckt att alla program finns där. Vi har inte skjutit upp någon gymnasiereform. Slutligen har vi frågan om Läroplanskommittén. Där har det funnits en expertgrupp. Det är klart att det blir en debatt när den gruppen lägger fram ett förslag. Förslaget har nu skickats ut på remiss. Vi kommer att lyssna på vad remissinstanserna har att säga. Jag tycker att mycket i förslaget är bra. Men det är klart att det finns saker som skall förändras. Självfallet skall det bli konsensus mellan regering och opposition i denna fråga. Det är viktigt med en samsyn i de stora frågorna. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna och meningsyttringen.
Herr talman! Först har vi frågan om ett gemensamt måldokument. Ulf Melin använder uttrycket att det skulle vara orimligt med något sådant. Jag tycker inte att resonemangen går ihop. Vi är överens om skrivningen att vi skall underlätta ett lokalt närmande mellan förskola och skola. Vi är överens om skrivningar om att det är viktigt att betona samarbete i lärarutbildningen osv. Sedan gäller det att få ned på papper vad vi gemensamt vill uppnå i de verksamhetsformerna. Då har det blivit orimligt! Jag får inte det hela att gå ihop. Jag registrerade att Ulf Melin höjde rösten när han började tala om oron i skolorna. Det gör man vanligtvis om argumenten är svaga. Ulf Melin säger att gymnasiereformen inte har skjutits upp. Nej, man förbjöd inte att den skulle påbörjas, men pengarna togs bort. Vidare säger han att likvärdiga bidrag infördes för de privata skolorna och de offentliga skolorna. Jag kan bara hänvisa till vad den moderate ordföranden i Kommunförbundet tycker och vad de borgerliga tycker i Göteborg, Borås eller vilken annan kommun som helst som har yttrat sig i denna fråga, och de tycker att det här är orimligt. De tycker att skolpengen på många håll leder fram till nya klyftor i samhället. De är oroliga för att underhållet av skolorna eftersätts, då de särskilda anslagen togs bort av den borgerliga regeringen. De förslag vi förde fram i våras om att via arbetsmarknadsinsatser få pengar till satsningar avfärdades rejält. Nu har vi åter fört fram förslagen i motioner. Det skall bli intressant att få se om Moderaterna och de övriga regeringspartierna vill satsa på en god kvalitet i skolan. Tänker ni på regeringssidan ta den kritik och oro som i dag finns i det svenska skolväsendet på allvar? Tänker ni fortsätta att vifta bort detta så lättvindigt som Ulf Melin visat exempel på här?
Herr talman! Jag slogs av att Ingvar Johnsson i inledningen av sitt anförande verkligen tog till brösttonerna. Men det mesta han sade hade inte med själva betänkandet att göra. Det kan då vara bra att jag själv replikerar på en del av detta. Vi har frågan om ett gemensamt måldokument om skolan och barnomsorgen. Jag tycker att det är väsentligt att vi ser till att det sker en samverkan angående lokaler, tjänster, resurser osv. De utgör en stor del av den kommunala budgeten. Men det är oerhört viktigt att skilja på vad som är omsorg och vad som är skola. Vi skall utnyttja förskollärare, fritidsledare osv. som resurs i skolan, och eventuellt tvärtom. Men vi skall utnyttja personalen på ett professionellt sätt. Med Socialdemokraternas syn på dessa frågor är risken att förskolläraren blir lärare och läraren blir förskollärare. Jag vill inte medverka till det. Vidare har vi frågan om gymnasiereformen. Vi tog bort de resursmedel som ställts till förfogande för att genomföra reformen. Självfallet får kommunerna pengar för de platser som finns. De pengarna har vi inte tagit bort. Det borde faktiskt Ingvar Johnsson vara medveten om. När det gäller fristående skolor vill jag säga följande. Det är klart att Kommunförbundet, som uppvaktade regeringen och utbildningsutskottet, inte vill ha pekpinnen att man måste ge 85 % av den kommunala kostnaden per stadium till en fristående skola, för det vill kommunerna besluta själva. Det är den utgångspunkten man har som kommunalpolitiker, men vi som riksdagspolitiker måste faktiskt se helheten, och jag tror att det är oerhört viktigt att vi sätter ett golv. Sedan kan jag gärna säga att när vi har fått en utvärdering kan vi diskutera om nivån skall vara 85 % eller inte, oavsett om det skall vara upp eller ned. Men att nu döma ut reformen, sedan den har varit i kraft inte ens ett halvt år, tycker jag är litet grand för tidigt. Slutligen vill jag säga att de 300 miljonerna var någonting som Socialdemokraterna blev tvingade till, när de behövde kommunisternas stöd för att kunna kommunalisera lärarkåren. Ni hade ju tidigare uttalat principen att lokalerna är kommunens ansvar. Vi från regeringssidan tycker även fortsättningsvis att så skall det vara.
Herr talman! Kan Ulf Melin förklara varför han försvarar ett system som i många stadsdelar, exempelvis i Göteborg, innebär betydligt högre ersättning till fristående skolor än till kommunernas egna skolor i samma område? Jag tycker att en sådan ordning visar på hur orimligt förslaget är. På tal om lokalerna skulle jag vilja säga att i våras sade ni nej, nej, nej till att satsa på att förbättra skolornas lokaler. När vi nu återigen har redovisat en rad projekt, fortsätter ni vad jag förstår att säga nej, nej, nej, trots att det inte kostar samhället särskilt mycket mer att rusta upp skollokaler än att låta byggnadsarbetarna få ersättning från a-kassan. Ulf Melin riktade kritik mot mig för det jag hade behagat ta upp i mitt inledningsanförande. Det är klart att om man möts av en argumentering som man själv upplever som obehaglig, då kan man tycka att det var fel att den togs upp. Sedan tycker jag att svaret på frågan om satsning på gymnasieskolan eller inte var litet märkligt. När jag sade att ni tog bort pengarna, gick Ulf Melin i polemik mot mig och sade: Vi tog bort resursmedlen. Det var en innovation. Jag förstår inte riktigt skillnaden mellan ''pengarna'' och ''resursmedlen'', måste jag säga.
Herr talman! Om jag var otydlig på en punkt, skall jag försöka förtydliga vad jag sade. Jag är inte säker på att jag var så otydlig egentligen. Jag sade ''genomföranderesursen'', och jag tror inte att det är någonting som jag har hittat på, Ingvar Johnsson. Läs läroplanskommitténs betänkande, där man också använder det uttrycket. Så det språkbruket har vi -- kanske dess värre -- i skolans värld. Sedan tillbaka till ämnet fristående skolor. Ingvar Johnsson tog upp ett par exempel på att en fristående skola får mer pengar än vad den kommunala skolan får. Men utbildningsutskottet rättade ju till de små skavanker som fanns i den proposition regeringen lämnade till riksdagen. Så nästa år lär vi inte uppleva det Ingvar Johnsson talar om. Det är inte ovanligt att utbildningsutskottet gör vissa tillrättalägganden gentemot departementet. Det har jag varit med om under de år jag har suttit i utbildningsutskottet och vi haft en socialdemokratisk skolminister. Sedan några ord om stimulans till lokaler och byggnationer. Jag tycker att det är viktigt att kommunerna har ansvaret för lokalkostnaderna. Det skall inte staten ha. Staten skall inte komma med pekpinnar och detaljstyra. Jag måste fråga: Tycker Ingvar Johnsson att det är rimligt att kommuner som har satsat på skolorna och har bra lokaler -- i stort sett har skolorna bra lokaler -- skall bli diskriminerade av staten? Skall de kommuner missgynnas som har satsat pengar, i förhållande till dem som inte har satsat tidigare? Är det socialdemokratisk politik att det skall vara sådana villkor? Jag har svårt att inse att det skall vara så.

Innan vi går vidare, konstaterar jag att den förhoppning som jag uttryckte när debatten startade, att vi skulle kunna vara klara till kl. 18.00, ser ut att komma på skam. Med hänsyn till de dispositioner som riksdagsledamöter har gjort har vi beslutat att inte företa någon votering i kväll men att kammaren avslutar debatten i åtminstone detta ärende. Förutsättningarna är alltså: fullföljd debatt om utbildningsutskottets betänkande nr 1 men ingen votering i kväll.
Herr talman! Ulf Melin sade att han skulle lära mig att räkna miljoner till hemspråksundervisningen. Jag vill poängtera att jag verkligen har försökt göra det. I går var jag i kontakt med Utbildningsdepartementet. Där kunde man då få fram siffran att besparingen skulle uppgå till 800 miljoner kronor, om vårt förslag genomfördes, vilket jag hoppas och tror skall vara möjligt. I den uträkningen togs ingen hänsyn till lokalkostnader -- När vi har fått fram den siffran, borde det väl kunna föras en nyanserad debatt. Dessutom har undersökningar, i Malmö exempelvis, visat att där det anordnas hemspråksundervisning, alltså i invandrartäta områden, är genomsnittet för skolpengen 20 000 kr högre per elev.

Här finns alltså en stor besparing att göra. Låt oss ta till vara den möjligheten och nyansera debatten om invandrarundervisningen. Vi vet ju av den tidigare debatten hur eländiga vissa skollokaler ser ut. Det finns alltså andra hål att stoppa i. Jag hoppas att vi får återkomma med ytterligare fakta.
Herr talman! Claus Zaar nämnde förut att vi satsar en miljard på hemspråksundervisningen. Nu säger han 800 miljoner kronor, och den siffran tror jag är ganska korrekt. Men kom ihåg att Svenska 2 ligger i dessa 800 miljoner! Själva hemspråksundervisningen motsvarar knappt hälften av den summan. Ekvationen går inte ihop när man samtidigt i en reservation som gäller grundskolan säger: ''I grundskolan bör intensivundervisning sättas in så att invandrareleverna snabbt når sådan nivå på sina kunskaper i svenska som krävs för att kunna följa den ordinarie undervisningen.'' Hur skall ni klara av detta när ni vill ta bort alla pengar? Hur skall skolan finansiera undervisningen? Förmodligen blir lokalerna i så fall sämre -- om man nu skall blanda äpplen och päron -- eftersom det då finns ännu mindre pengar att satsa på dessa. Det man skall diskutera är det halva beloppet. Herr talman! Det är viktigt att vi fortlöpande utvärderar den här verksamheten liksom all annan verksamhet. Jag tycker exempelvis att det är bra att läroplanskommittén föreslår att hemspråket skall vara ett tillval. När det sedan gäller gruppstorleken har jag för mig att utskottet beslöt sig för talet fem. Det är då viktigt att komma ihåg att om det är ett lägre tal -- såsom tre och en halv, vilket Claus Zaar nämnde -- och man inte är effektiv, är det kommunen som får betala den kostnaden och inte staten. Det är självklart att det blir en kostnad när det är fråga om invandrarelever. Många kanske inte har fått någon undervisning över huvud taget. De kommer från krigshärjade länder osv., och de är i vissa fall analfabeter. Kostnaden per plats för de eleverna blir självfallet högre än för svenska barn. Det är ganska så självklart. Det är viktigt att se till att eleverna snabbt lär sig svenska och kommer upp på en nivå som gör att de kan gå i vanliga klasser. Låt oss satsa på detta. Det tycker jag är viktigt.
Herr talman! När det gäller den summa vi nu diskuterar frågade jag uttryckligen handläggaren på Utbildningsdepartementet, och jag gjorde det två gånger. Jag fick då denna uppgift. Nu har jag suttit här och gjort ett snabbt överslag. Ulf Melin talar om besparingen. Är det då inte fråga om skattepengar som kommer genom kommunen? Egentligen kostar den här karusellen över två miljarder, beräknat med ett snabbt överslag. Vi har inte brytt oss om att diskutera Svenska 2. Vi diskuterar hemspråk. Siffran två miljarder får jag genom att hemspråksundervisningen har 103 000 elever. Om då varje elev i skolan kostar ca 20 000 kronor extra i skolpeng, blir det ju två miljarder. Det är inga småbelopp vi talar om. Det är stora pengar. Vad vi menar med effektivisering är att det skall vara större grupper och att denna undervisning skall ske utanför ordinarie undervisningstid. När det gäller hemspråk vill jag betona att eleverna även i fortsättningen får ha hemspråksundervisning. Det är bara det att vi inte skall betala denna med statsmedel, utan det är fråga om frivillig undervisning. Då kan den också kombineras med ett intressant och utvecklande kulturarbete. Det tror jag ger bra resultat. Vi vill satsa på Svenska för invandrare, men vi vill inte ha det resultat som vi nu ser och som jag har redogjort för tidigare. Det har framförts en förödande kritik från riksdagens revisorer och också internt via Kommunförbundets undersökning. Dessutom fick vi förra året Riksrevisionsverkets rapport, där man också påpekade de kostnader som finns i detta.

Herr talman! Jag tycker att det ändå vore litet ärligare, Claus Zaar, att i stället säga att ni vill avskaffa hemspråksundervisningen fullt ut. Det är ju vad det handlar om. Hur skall man kunna förmedla undervisning när ni över huvud taget inte vill anslå några pengar? Jag får faktiskt inte ekvationen att gå ihop. Sedan talas det om att det är viktigt att man läser svenska. Kostnaden för Svenska 2 betalas av dessa pengar -- jag tror att det är tredje gången jag säger detta -- och de medlen vill ni ta bort. Då skall vi alltså inte heller ha någon Svenska 2 i skolan i så fall. Herr talman! Det är viktigt även för Claus Zaar att lära sig skilja mellan Svenska för invandrare, som är den undervisning som vuxna som skall ut i arbetslivet får, och den intensivundervisning i svenska som grundskolebarnen får. Det måste vi trots allt kunna skilja på. Enligt de utvärderingar som hitintills har gjorts har grupperna blivit större. De stora brister som tidigare fanns har delvis åtgärdats. Jag tror också att det finns en del att göra. Men det är våra kommunalpolitiker som skall se över organisationen osv. Det skall vi inte göra här i riksdagen. Det vore lämpligt att Ny demokrati i de fullmäktigeförsamlingar partiet är representerat tar upp denna fråga till granskning och också lägger fram förslag.

Herr talman! Folkpartiet har sedan länge pläderat för en sänkning av den obligatoriska skolstartsåldern och en tioårig grundskola. Regeringen har nu aviserat att den skall tillsätta en utredning om de här frågorna under våren. Detta hälsar vi naturligtvis med stor tillfredsställelse. Vi är inte ensamma om att vilja förändra grundskolan på detta sätt. Både lärarfack och Läroplanskommittén har de här tankarna, för att nämna några. I en lärarenkät som Folkpartiet gjorde i våras visade det sig att det fanns en mycket stor majoritet för en tidigare skolstart kombinerat med ett år adderat till de nio vi har i dag. Det finns många frågor som behöver belysas i en utredning: samhällsekonomiska, pedagogiska och andra effekter, erfarenheter från andra länder med tidigare skolstart, behovet av fortbildning, effekter på kurs och timplaner, för att nämna några exempel. Vårt viktigaste argument för sexårsstart är att skapa förutsättningar för en mjuk övergång från förskola till skola genom ett samarbete mellan lågstadie och förskollärare. Vi vill göra detta eftersom vi tror att barnen gynnas av den modellen. En tioårig grundskola skulle också ge mer tid för att i en alltmer ökande schematrängsel lära in baskunskaper. I både debattartiklar och brev till oss ledamöter i Utbildningsutskottet har som en följd av Läroplanskommitténs betänkande denna trängsel aktualiserats. Representanter för de ämnen som föreslagit få minskade timutrymmen försvarar sig kraftfullt mot indragningarna. Utan att ta ställning i sak, är det naturligt att konstatera att ekvationen med ökat timutrymme för några ämnen är svår att lösa om inte timutrymmet för andra ämnen dras ned. Effekterna skulle kunna mildras genom att mer tid skapas genom ett tionde skolår. Det är också viktigt att påpeka att en sådan här reform på intet sätt skulle vara ett hinder för de försöksverksamheter med flexiblare skolformer som pågår ute i landet. Jag tänker då t.ex. på årskurslösa lågstadier, som Ulf Melin nämnde. Självfallet skall inte i begreppet obligatorisk skolstart vid sex års ålder läggas in en begränsning av möjligheter att skapa nya skolmodeller. Gymnasieskolan kommer att ha en nyckelroll under kommande år för att öka kvaliteten på såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande utbildning. I en del kommuner pågår diskussioner om att skapa en mer kursutformad gymnasieskola där eleverna i högre utsträckning än i dag kan styra studieinnehåll och studietakt.Även Läroplanskommittén är inne på dessa tankar. Jag hade i våras tillfälle att studera det isländska kursutformade gymnasiesystemet, bl.a. tillsammans med Tuve Skånberg, och det var en mycket positiv upplevelse. Genom att eleverna själva får ta ett större ansvar för sina studier har man uppnått högre motivation, men också avsevärt mindre diciplinproblem. Den isländska gymnasieskolan är i princip fyraårig, och medelstudietiden ligger väl där någonstans. Men man kan se en spridning mellan tre och fem års studier. Det skall bli spännande att följa vad kommunernas frihet inom skolområdet resulterar i. Vi vet ju att det i dag finns många exempel på flexibla lösningar i kommunerna. Jag är övertygad om att vi kan förvänta oss en mångfald av idéer och lösningar både inom grundskola och gymnasieskola. Det är viktigt att Skolverket ser som en av sina främsta uppgifter att samla ihop och sprida de goda exemplen över landet. Jag vill också kommentera Tuve Skånbergs reservation angående homosexualitet. Utskottet säger som en kommentar till de yrkanden som Barbro Westerholm och Karin Pilsäter har om förbättrad utbildning i denna fråga, att homosexuell samlevnad måste erkännas och respekteras. Jag kan inte förstå att denna lydelse kan uppfattas som kontroversiell. Utifrån grundläggande principer om människors lika värde tycker jag att skrivningen är självklar. Däremot är den beskrivning av homosexualitetens bakgrund och natur, som finns i reservationen, i högsta grad kontroversiell och kan på intet sätt ligga till grund för utbildning eller information om homosexualitet i den svenska skolan. Reservationen utgår såvitt jag förstår från en förklaringsmodell som saknar en bred vetenskaplig förankring. Att utbildningsutskottet i ett betänkande skulle använda en skrivning som den i reservationen är därför helt otänkbart. Som kommentar till Stefan Kihlbergs reservation om Svenska för invandrare, vill jag instämma i det som Ulf Melin och andra redan sagt. Är man inte beredd att ge resurser till detta är det svårt att tänka sig att kvalitet och effektivitet kommer att öka i enlighet med motionens ambitioner. Sedan raljerade Claus Zaar över s.k. experter. Jag brukar annars känna Ny demokratis partilinjer som att man mer raljerar över inkompetenta politiker och lyfter fram de experter som egentligen borde styra det teknokratiska Sverige som man ibland frammanar en bild av. Hemspråket är enligt min mening en nödvändig bro till goda svenskkunskaper.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
Herr talman! Christer Lindbloms invändning kan lättast klargöras genom att läsa innantill i reservationen. Där står att eleverna bör delges uppfattningen att homosexuell läggning skall erkännas och respekteras, men också att den kan ses som resultatet av en identifikationsprocess. Det har aldrig varit min eller kds mening att knyta oss till en särskild forskning. Vi vet -- vilket är bestyrkt av forskarna Weinberg, Williams, Bieber, Dannecker, Reiche och Stenbäck -- att det finns olika meningar i denna fråga. Vi i kds menar, att när det inte är klart att man föds homosexuell, och det finns många goda forskare som ser det som en dynamisk identifikationsprocess, måste vi stödja ambivalenta elever.
Herr talman! Det Tuve Skånberg återger ur sin egen reservation är vi till dels överens om. Det jag menar är, att riksdagens Utbildningsutskott inte kan stå bakom en skrivning som utgår från en av många existerande förklaringsmodeller. Det är egentligen min huvudinvändning mot reservationen. Vi måste basera våra betänkanden på en bred forskning, där man belyser frågan från många olika håll. Min huvudinvändning är att man har valt en förklaringsmodell.

Herr talman! Christer Lindblom säger att jag raljerar över experter. Om vi ser till dagens situation, så kanske många kriser hade undvikits om vi sett på frågan med litet sunt förnuft och vägt detta mot alla expertuttalanden.

Ni kommer att få avslöjanden om sådant även i framtiden. Vi har sett det tidigare. Jag säger att man noga skall väga experternas utlåtanden och att man inte alltid skall ta dem för att vara det bästa alternativet. Vi har givetvis tittat på vad experter säger om hemspråk. Men jag konstaterar direkt att man måste väga in även sunt förnuft i detta. Det går inte att bara tro på vad experterna skriver sida upp och sida ned. Vi måste granska en verksamhet och se hur den fungerar. När man talar om att man skall bygga en bro, är det väl en hängbro som snart är rutten och rasar ihop. Man måste ha en verksamhet som syftar till att eleverna skall lära sig det svenska språket. Vårt parti har krävt att man för att bli svensk medborgare skall kunna det svenska språket. Det behövs för att man skall klara av både skyldigheter och rättigheter och för att man skall kunna leva i detta land och fullgöra alla sina plikter. Vi har sett avarter av detta. Det kan ju bero på språkförbistring att det har förekommit mängder av bidragsfusk, vilket har synts i pressen. Det kan bero på sådant.
Herr talman! Sunt förnuft, Claus Zaar, är att se till att man har kompetenta lärare i hemspråk som kan förmedla kunskaper i svenska språket. Hur skall man kunna lära sig svenska om man kommer från ett helt annat land om man inte har någon som förmedlar kunskapen och som fungerar som den bro som jag nyss talade om? Det menar jag är sunt förnuft, inte att linda in detta i en mängd konstiga resonemang om avarter av bidrag och om särintressen. Grunden är att vi måste ha kompetenta lärare och medel för att bedriva denna undervisning om den skall fungera och bli precis så effektiv och kvalitativ som Claus Zaar och reservanten i detta fall har skrivit om.
Herr talman! Jag har noterat att det i Kommunförbundets rapport, som jag har hänvisat till tidigare, står att en höjning av kompetensen, behörigheten, hos de lärare som Christer Lindblom nämner har skett. Men jag anser inte att vi har råd att ha lärare i 85 språk -- det närmar sig 100 språk -- i vårt svenska skolväsende, när man inte har det i andra länder. Vi kan inte vara unika. Vi kommer att få konkurrera på Europamarknaden och måste hålla oss till en nivå där det handlar om sunt förnuft i detta fall. Och det är inte möjligt om man har 85 olika språk i skolan.
Herr talman! Jag måste ställa en fråga. Om det är rimligt med 10, 12 eller 14 språk, hur skall då de som talar något av de resterande 70 språken kunna lära sig svenska, om deras språk över huvud taget inte finns representerat i lärarkåren?

Herr talman! Jag vill först nämna några ord om skolpliktsåldern. Folkpartiet har väckt en motion om att man vill att en utredning skall tillsättas om en tioårig skolgång och att barnen skall börja skolan vid sex års ålder. Vi från kds tycker absolut inte att det är fel att en utredning tillsätts, men vi är glada över att det i utskottstexten talas om en översyn där man inte på något sätt binder sig, speciellt inte när det gäller en tioårig skolgång, som skall utredas. Översynen skall handla om vid vilken ålder barnen skall börja i skolan. Det sägs inte något om att alla barn nödvändigtvis skall gå tio år i skolan. Vår uppfattning är att det skall vara ett flexibelt lågstadium med flexibel skolstart och som är årskurslöst. Det skulle bättre tillfredsställa det faktum att elever är så olika att alla inte rimligtvis kan behöva samma tid för att lära sig läsa. Men detta har vi säkert tillfälle att återkomma till. Jag har tidigare varit inne på detta tema i kammaren. Jag skulle vilja tala huvudsakligen om de tre motioner där ANT-frågorna tas upp och att de i viss mån under senare år har satts på undantag i skolan. Jag konstaterar av egen erfarenhet att vi för några år sedan hade en mer intensiv ANT-undervisning i skolan. Skolan lever inte i ett vakuum, utan man är beroende av samhället runt omkring. Hur debatten förs i massmedia i t.ex. dessa frågor, spelar stor roll också för om man i skolan skall finna gehör för en undervisning i dessa frågor. Nu vet jag att man från massmedias sida med bestämdhet hävdar att man inte kan åläggas att ta samhällsansvar i sådana frågor och att man på något sätt skulle propagera för dessa frågor på grund av att det skulle vara bra för våra skolelever. Jag kan respektera den synpunkten. Massmedia är i huvudsak till för att spegla vad som debatteras i samhället och vad som försiggår på det praktiska området. Jag skulle vilja vända upp och ned på hela denna fråga och låta aktiviteten utgå från eleverna. Jag tror att det skulle kunna ge den absolut mest positiva ANT-undervisning som vi kan få i skolan. Initiativet måste naturligtvis komma från skolan och vara den enskilda skolans ansvar. Om inte skolan tar detta ansvar är det naturligtvis kommunen som måste se till att en bra ANT undervisning bedrivs. Om sådan inte finns med i den lokala arbetsplanen, måste den tas in i skolplanen. Om inte kommunerna fullgör denna skyldighet faller det på skolverket. Vi är därför tacksamma för den skrivning som nu finns, nämligen att detta ingår i Skolverkets tillsynsområde. Men det vore en stor fördel om detta utgick från eleverna. Stimulansen måste naturligtvis komma från lokala arbetsplaner och från lärare. För några år sedan hade vi i Göteborg en utbildning av elever som hade valts av sina kamrater när det gäller dessa frågor. De gick en kort utbildning, och de fick sedan ta tag i ANT-undervisningen. Det föll mycket väl ut. Jag skulle vilja se en förnyelse av dessa arbetsformer när det gäller dessa frågor. Jag skulle också vilja se att eleverna drog in föräldrarna, men att det snarare blev eleverna som undervisade föräldrarna på detta område. Jag skulle också vilja se att eleverna i detta smmanhang gick ut i samhället och ifrågasatte t.ex. att denna regering inte har kunnat komma fram till en gemensam tobakslag. Hur kan det komma sig att vi tycker att elever skall avhålla sig från att röka, att de skall ha en sansad syn på droger, både alkohol och narkotika, men att vi själva inte ens kan se till att allergiker slipper att vistas i arbetslokaler och i offentliga lokaler som är fyllda av t.ex. rök? I detta sammanhang skulle jag vilja se utmaningar från Sveriges elever, att de utmanar politiker, att de utmanar riksdagsmän och varför inte riksdagskvinnor. Vi har stora problem, inte minst med att allt fler kvinnliga elever börjar röka. Kvinnorna och flickorna står för det mesta av rökandet i det här landet. Därför skulle jag vilja utmana kvinnliga ministrar och kvinnliga riksdagsmän att gå i spetsen för att skapa modeller på detta område. Om sådana saker kom från eleverna, skulle vi anse det som mycket mer moraliserande än om det kom t.ex. från mig. Därför skulle jag vilja se en mycket stor aktivitet från elevernas sida. Jag tycker att de skall gå ut i samhället och studera hur det ligger till med dessa frågor, att de har ett laborativt arbetssätt, vilket vi anser är så bra i skolan, att de undersöker vad som är bra för hälsan och vad som inte är bra och att de undersöker hur vuxna reagerar på det som de vet i denna fråga och om detta har någon betydelse för vuxnas liv och hälsa. De kan till skolan bjuda in människor som har haft dåliga erfarenheter av att använda droger. Jag kan dra mig till minnes ett exempel från min egen skola. I den klass som jag hade fanns det en patient från Renströmska, ett lungsjukhus i Göteborg. Jag kan tala om att ingenting av det någon av oss på skolan tidigare hade sagt om rökning betydde mer för ungdomarnas åsikter om denna efter den information om droger som vi hade haft än vad den patienten -- som själv hade börjat röka vid åtta års ålder -- gjorde. På det här sättet skulle vi kunna få elever som både aktivt deltar i samhällsdebatten och spelar en roll i samhället. Jag menar att de här frågorna alldeles särskilt lämpar sig just för en sådan aktiv samhällsinsats från elevernas sida. Låt oss alltså vända upp och ner på ANT informationen i skolan. Låt den utgå från eleverna till föräldrar och till vuxna i samhället, och också till oss. Jag hoppas att eleverna ställer krav på en ny tobakslag.

Herr talman! Villkoren för homosexuella människor i Sverige har förbättrats avsevärt under de senaste åren. Homosexualitet betraktas inte längre som en sjukdom, och fördomarna har förmodligen också minskat. Fler och fler homosexuella vågar visa för sin omvärld att de lever i ett förhållande med någon av samma kön. Mot bakgrund härav är Tuve Skånbergs reservation i utbildningsutskottet ett slag i ansiktet på homosexuella människor. Tuve Skånberg vänder sig mot att utskottet i all enkelhet skriver: ''Homosexuell samlevnad måste erkännas och respekteras.'' För mig som liberal var den här meningen så självklar att jag först inte förstod vari det kontroversiella låg. Självklart skall människor leva sina egna liv utan uttalanden från politiker om att just deras sätt att leva inte skall erkännas och respekteras. Så länge man inte skadar andra, kan det väl inte vara något fel i det. När jag läste Tuve Skånbergs reservation förstod jag att denna enkla sanning inte gäller för Kds. Tuve Skånberg vänder sig mot att riksdagen vill erkänna och respektera homosexuell samlevnad. Vad innebär då det här? Jo, det innebär att Tuve Skånberg förstår att han inte kan hindra människor från att vara homosexuella. Däremot vill han, genom att fördöma den homosexuella handlingen, få homosexuella människor att avstå från att ha någon att älska. Den homosexuella tanken är tydligen inte så farlig, enligt Tuve Skånberg. Den homosexuella handlingen däremot måste fördömas. Maken till hyckleri får man leta efter. I sin reservation beskriver Tuve Skånberg homosexualitet som en ''störning'' och som en ''process'' som inte är ''irreversibel''. Den heterosexuella läggningen sägs också vara den ''mest kroppsautentiska''. Just denna syn på homosexualitet trodde jag att vi i Sverige hade kommit ifrån. Homosexualitet är inte vare sig en störning eller en sjukdom. Tuve Skånbergs fördomar beträffande homosexuella leder till att sten läggs på bördan för den del av befolkningen som redan nu är hårt prövad av omgivningens fördomar. Homosexuella finns -- här mitt ibland oss och även i de kristna leden. Det är dags att vi erkänner och respekterar även homosexuella människors rätt att söka och att finna någon att älska. Tolerans och ödmjukhet borde vara honnörsord också för det parti som Tuve Skånberg representerar. Annars får vi ett hårt och omänskligt samhälle, där fördomsfullhet råder och människor slås ut. Det samhället vill inte jag, herr talman, leva i.
Herr talman! Det är naturligtvis väldigt svårt att förbereda ett inlägg när man står långt ner på talarlistan och man dessutom kanske har så mycket av fördomar beträffande Kds som Lotta Edholm gav uttryck för i sitt anförande. I stället för att ta tid i anspråk för att upprepa vad jag redan har sagt rekommenderar jag Lotta Edholm och övriga som kan tänkas vara intresserade av detta att i morgon när snabbprotokollet kommer titta på vad jag faktiskt sagt om tolerans och respekt. Jag nöjer mig med att återge vad jag själv avslutningsvis sagt: Den homosexuelle har ett fullt och självklart människovärde. Han har en odiskutabel rätt att åtnjuta den aktning och respekt som varje människa har rätt till. Jag talade om respekt för och erkännande av den homosexuelle. Jag tror att det här, när känslorna har lagt sig litet grand och vi har sovit på saken och när Lotta Edholm tittat i snabbprotokollet, framstår alldeles tydligt.
Herr talman! Jag har lyssnat på hela den här debatten, och jag har också följt debatten om de homosexuellas rättigheter under de senaste åren. Därför tror jag att jag vet vad jag talar om. I utskottsbetänkandet står det så här: ''Diskriminering av homosexuella får självfallet inte accepteras.'' Tuve Skånberg vill att det i stället skall stå: Självfallet bör eleverna delges värderingen att ingen får diskrimineras utifrån sexuell läggning. Om man ersätter ''homosexuella'' med uttrycket människor av annan hudfärg, tror jag inte att Tuve Skånberg skulle nöja sig med att säga till eleverna att de skall delges värderingen att ingen får diskrimineras. Jag tror att Tuve Skånberg i stället skulle säga: Självklart skall vi inte diskriminera människor på grund av hudfärd. Dessa frågor hänger faktiskt samman. Man kan inte säga att man respekterar människor även om de är homosexuella, om man faktiskt inte samtidigt respekterar handlingen att vara homosexuell, handlingen att söka någon att älska. Det är faktiskt vad det handlar om.
Herr talman! Uttrycket ''delges värderingen'' är starkt och talar om en normöverföring på ett aktivt sätt.
Herr talman! Jag tycker att uttrycket ''delges värderingen'' är betydligt mindre starkt än att säga att skolan faktiskt skall verka för att homosexuella människor inte diskrimineras -- oavsett vad eleverna själva tycker. Det är ju en mycket tydlig markering från samhället om det påpekas att homosexuella inte skall diskrimineras i samhället.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med en inofficiell översättning av den reservation som Kds har i det här betänkandet. I korthet skulle översättningen bli enligt följande: Homosexualitet är en störning. Det här kan botas. Ungdomar skall bli präktiga heterosexuella genom aktiv påverkan, eftersom det handlar om det mest kroppsautentiska -- dvs. att mannen har penis och att kvinnan har en vagina och det enligt Kds passar sig bäst ihop. Det är kanske att hårdra den här reservationen, men den andas något som jag trodde inte längre fanns i den svenska samhällsdebatten. När det gäller den här reservationen skulle jag mycket väl kunna säga till Tuve Skånberg säga: Titta hitåt! Jag är störningen. Jag är homosexuell. I grund och botten handlar det givetvis om människosynen och om vad den människosyn som man företräder leder till för aktiviteter, bl.a. här i riksdagen. Om vi utgår från principen om alla människors lika värde och att man måste ha respekt för individens indirekta eller direkta val, kan vi fråga: Skall då samhället aktivt gripa in och försöka styra människor, eller skall vi utifrån individens val -- under förutsättning att ingen annan skadas -- bejaka och stötta i de knepiga situationer som man kan komma i? Jag kan faktiskt inte förstå annat av Kdsreservationen och de formuleringar som där finns än att skolan så att säga aktivt skall gripa in i folks liv. Det ställer jag inte upp på, och jag tror inte att en majoritet här gör det. Vad man gör om man följer en sådan här reservervation, är ju att man för ungdomar som söker sin sexualitet -- vilket många gånger kan vara mycket besvärligt -- med sin inställning skapar stora problem. Jag har många unga vänner som just grubblar över sin sexualitet och som behöver ha lugn och ro. När de behöver information och kunskap skall information finnas runt omkring dem. Tyvärr har det inte funnits information i tillräcklig omfattning. Många har fått trauman efteråt, eftersom de inte har känt den här stöttningen när de väl kommit fram till att de ser sig själva som homosexuella. Jag tycker alltså att den här reservationen visar att Kds har en uppfattning som jag betraktar som stenåldersmässig. Men det är bra att man nu visar sitt rätta ansikte. Det blir då lättare att argumentera emot. Jag vill se det här som en del av den kampanj som pågår. Jag tänker på den skrift som antagligen Kds har delat ut i våra fack, på de hearingar som man ordnar, på tidningen Dagen och på hetsmötena mot registrerat partnerskap. Det är en samlad kampanj som Kds, tidningen Dagen och den fundamentalistiska frikyrkorörelsen har satt i gång. Häri ingår också att de kristna friskolorna vägrat att delta i standardprovet för läsförståelse, eftersom däri ingår bl.a. delar om homosexualitet. Man kan fråga sig vem det är som Kds vill skydda och vad det är man vill uppnå. Jag är mäkta förvånad över att Kds av alla partier är så sexfixerat som jag tycker att man där är. Homosexualiteten blir i deras uttalanden mest en fråga om just sex, inte om kärlek och känslor.
Herr talman! Den bok som Kent Carlsson refererade finns med i den stora bokflod som väller över oss ledamöter. Jag har också hittat boken i mitt postfack. Det är bokförlaget Pro Veritate, enligt vad jag erfarit, som har spritt den.
Herr talman! Jag ser det här som en del av en kampanj. Jag har inte fått något följebrev, så jag vet inte exakt vem det är som har delat ut denna skrift. Men den ingår, i varje fall som jag ser det hela, i en större kampanj. Jag tycker att väldigt mycket av det som står i Kds-reservationen återfinns just i den här skriften. Jag skulle vilja beteckna både reservationen och den här skriften som kvasipsykologiska på många olika sätt. I forskningen finns det ungefär lika många teorier om homosexualitet och om huruvida denna kan botas eller inte som det finns just forskare och psykologer. Vad är det då man lutar sig mot? Jo, människor som så att säga i tecknet av vetenskaplighet försöker driva olika teser, som jag tycker strider mot uppfattningen om alla människors lika värde. Herr talman! Slutligen skulle jag faktiskt vilja fråga Tuve Skånberg: Vad tror ni att er inställning -- alltså om det ni talar om blev verklighet -- skulle innebära för de här unga tjejerna och killarna, som just söker sin sexualitet? I princip utesluter ni ju i er reservation möjligheten att välja -- om det nu är fråga om ett val -- att leva homosexuellt. Skapar ni inte väldigt mycket skuldkänslor hos de ungdomarna? Och skapar ni inte med det också väldigt stora problem, som tyvärr ibland leder till självmord?
Herr talman! Den här aktuella boken har jag också fått i mitt postfack och jag har läst igenom den och citerat något ur den. Beträffande den boken har jag -- för den händelse att jag skulle bli anmodad i kammaren att tala om den -- inhämtat via bokförlaget Pro Veritate att författaren Assar Stenbäck blev medicine doktor 1954 och att han är professor i psykiatri i Åbo från 1965 och i Vi har ingen åsikt om Assar Stenbäcks forskargärning. Men att kalla hans forskningsöversikt för kvasivetenskap är att generalisera alltför mycket. Vidare är han citerad som forskare för att visa att Barbro Westerholms beskrivning av forskningsläget var alltför generaliserande. För övrigt vill Kds inte på något vis medverka till att människor hamnar i de svåra situationer som Kent Carlsson nyss beskrev. Vi tror att en sund identifikationsprocess i stället kan leda till mindre lidande än det som Kent
Herr talman! Det finns många forskare och psykologer som har spekulerat i hur homosexualitet uppstår och om den kan botas. Ingen kan säga att den ena eller den andra har hundraprocentigt rätt eller inte. Det är teorier som dyker upp allt emellenåt. Frågan är mindre intressant, eftersom forskningen är så motstridig. Tuve Skånberg har i sina inlägg bl.a. hänvisat till olika forskare. Ni gömmer er bakom den del av forskningen som stöder era teorier. Vore det inte ärligare att säga att ni faktiskt inte tycker att folk skall leva homosexuellt, i stället att försöka skydda er bakom forskningen, för den är som sagt väldigt splittrad i sin uppfattning? I kds-reservationen talas det om könsidentiteten. Med det tror jag att man vill säga att det handlar om att många homosexuella inte skulle uppfatta sig som man eller kvinna. Det är precis tvärtom. Många av de bögar som finns i landet betraktar sig i allra högsta grad som män. Det handlar inte om könsidentitet. Hela reservationen andas något slags vetenskaplighet byggd på någon sorts forskning. Då vill jag påstå att den är felaktig. Det beror också på vilken forskning man stöder sig på. Vill man kan man alltid plocka fram ''häxdoktorer'' från Finland.

Herr talman! Mycket kort. Tuve Skånberg hade vänligheten att angripa mig i en replik till Thommy Ohlsson. Vad jag angreps för var att jag inte skulle ha sett i reservationen att man där skriver att homosexuell läggning erkänns och respekteras. Jo, det hade jag läst mycket väl. Men ni är ju emot att samlevnad skall erkännas och respekteras. Förstår inte Tuve Skånberg själv hur stor skillnaden är mellan det som står där och det han säger? Han säger till sina medmänniskor: Läggningen får du ha, men bär den som ett kors genom livet.

Herr talman! Bo Lundgren sade att lågkonjunkturen är det främsta skälet till hästsportverksamhetens ekonomiska svårigheter. Jag kan i och för sig hålla med om att lågkonjunkturen har en viss påverkan. Inom hästsporten är det så svårt att få en vinnande häst eller en häst som över huvud taget går ihop, att det nästan är som att spela på Lotto eller att köpa lotter. Om de människor som håller på med denna sport inte har en morot som innebär att de om de vinner 1, 2 eller 3 miljoner, får behålla största delen av dessa pengar, är det ingen som satsar på dessa s.k. Jag kan tala om för Bo Lundgren att hästägarnas kostnader under ett år, fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december, är 1,6 miljarder. De tävlar om totalt 500 miljoner. Det betyder att hästägarna gör förluster på 1,1 miljarder. Var och en förstår att denna ekvation inte stimulerar någon till att köpa en häst. Travverksamheten och galoppsporten är en sektor som omsätter omkring 14 miljarder. Jag vill alltså hävda att detta är en ganska stor industri. 60 000 människor arbetar direkt eller indirekt inom denna näring. Inom denna sektor köper man bl.a. spannmålsprodukter för 700 miljoner, och staten får in 650 miljoner enbart i spelskatt. Om man sedan räknar ut vad binäringarna ger i sociala avgifter, löneeffekter och arbetstillfällen, förstår var och en att det handlar om ganska mycket pengar. 1991 föddes 6 500 hästar som registrerades. Av dessa 6 500 hästar är det endast omkring 3 000 hästar som kommer till start under hela sin karriär. Mindre än hälften av hästarna kommer till start. Då skall man komma ihåg följande fakta, som säger det mesta om lotteri. 2 % av de hästar som kommer till start tjänar över 14,4 % tjänar 40 000--100 000 kr. Kostnaden för en häst per år är 40 000--150 000 kr, beroende på om man har den i sitt lilla garage, i sitt lilla stall, eller om man har den i professionell träning. En stor del av de människor som håller på med travsport och galoppsport har det som hobby och är amatörer. De sysslar med sin lilla häst hemma, och de gör år efter år förluster och drömmer om att få en Legolas eller en Calit och tjäna 3--4 miljoner. De drömmer om att dra den stora vinstlotten. Jag vill med bestämdhet påpeka en sak. Om man fortsätter att beskatta denna hobbyverksamhet, kommer vi som driver AB Sverige, som förvaltar statskassan, att göra stora förluster. Jag har talat med de flesta uppfödare i Sverige. De säger att det bara går rakt nedåt. Det är ingen som köper hästar. Det främsta skälet till att de inte investerar i en häst är att de inte kan få den stora vinsten. Vi vet att det är en så liten del av hästarna som går med vinst. Det kanske rör sig om tio personer i Sverige som tjänar ett par miljoner på sina hästar. Men vad får staten in i skatt på detta? Jo, man får på sin höjd in 10--12 miljoner, och så riskerar man att dessa 60 000 människor blir arbetslösa och att hela sektorn minskar. Ni förstår själva att det handlar om kanske 500 miljoner till 1 miljard i förluster om staten fortsätter att envisas med att ta ut skatt på detta. Mitt främsta skäl till att stå här och argumentera är att jag själv delvis är hästägare. Då säger man att jag gör det därför att jag har detta särintresse. Nej, mitt intresse just nu är att driva AB Sverige och förvalta skattepengarna på ett vettigt sätt och få in så mycket skattepengar som möjligt. Det gör man inte när man beskattar travsporten och galoppsporten på detta sätt. Det gör man genom att hålla i gång näringen. Det är det viktigaste av allt.

Herr talman! Jag skall inte kritisera Peter Kling. Men i hans interpellation står det att hästägarnas kostnader är 1,8 miljarder om året och att hästarna tävlar om 550 miljoner. Nu sade Peter Kling att det kostar 1,6 miljarder och att man tävlar om 500 miljoner. Man skall vara litet försiktig med siffrorna. Han nämnde ytterligare en siffra, nämligen att det är bara tio hästägare som har hästar som går med vinst. Det är nog en grov underskattning. Det är fler. Men, herr talman, det finns problem. Låt mig emellertid erkänna att en del av travsportens problem i dag beror på att det för ett par tre år sedan rådde en situation som liknade den som rådde inom fastighetsbranschen. Men betalade enorma summor för unghästar. Det var ingen hejd på priserna. Nu är situationen en annan. Men kostnaderna för att ha en travhäst är däremot fortfarande desamma. Förslaget om att man skall kunna dra av kostnader som man har haft fem år tillbaka är positivt. Den som köper en unghäst och betalar en hög summa för den, får i regel vänta två--fyra år innan hästen kan komma till start. Därför är den förändring som föreslås positiv, dvs. att man skall kunna dra av även det belopp som man en gång betalade för hästen. Ur ren sportslig synpunkt var det gamla systemet felaktigt. I och med att man inte kunde dra av kostnaderna provocerade man nämligen fram hästarna till start tidigare än de kanske tålde. Det innebar på sikt att vi fick en sämre travsport i De som i dag äger en travhäst, som dragit in en enda krona, måste deklarera för att kunna dra av sina kostnader mot denna ''vinst''. Det innebär att de flesta travhästägarna i Sverige måste deklarera. Prispengarna uppgår sammanlagt till ca 550 miljoner kronor om året. Jag skulle då vilja fråga statsrådet: Hur stort blir nettot för staten, sedan hästägarna från vinsten har dragit av kostnaderna? Är detta med hänsyn till kostnaderna för bl.a. kontroll verkligen lönt för staten? Jag skulle rent av kunna tro att det blir en negativ effekt.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

Inkomsterna för dessa hästägare ligger kanske mellan 250 000 och 300 000 kronor. Det är emellertid få människor som gör stora vinster på sina hästar. Bo Lundgren sade att vi måste ha ett skattesystem som inte gör det möjligt att genom olika transaktioner dra sig undan skatten. Det håller jag med om. Men jag hävdar bestämt att om man inte ger den här sporten en morot -- om man inte ger de fem Volvoarbetare som vill köpa en häst för 50 000 kronor och kanske vinna 3 eller kanske 7 miljoner möjlighet att göra det -- så dödar man sporten. Uppfödningen av travhästar har minskat under det här året och kommer att göra det även nästa år. På Skara slakteri får man nu in elva tolv hästar på en dag. Det är vad man normalt får in på en eller två veckor. I Skåne vägrar man på slakteriet att ta emot hästar i den utsträckning man blir erbjuden. Jag lovar, Bo Lundgren, att om detta fortsätter och man inte ger den vanliga lilla mannen den här moroten kommer han aldrig att köpa en travhäst. Då kan han lika väl spela på någonting annat, och då kommer den här branschen att ge stora underskott. Hästar som kostat 40 000 kronor vid ett och halvt års ålder säljs i bästa fall för 12 000 kronor och i sämsta fall går de till slakt. Travsporten ger faktiskt Sverige PR, Bo Lundgren. Sverige är en av de främsta travnationerna i världen, och våra duktiga ger Sverige en mycket bra PR i Frankrike, USA, Italien och andra länder. Om den här verksamheten fortsätter att drabbas skattemässigt kommer detta PR-värde på sikt att försvinna.
Herr talman! Om jag refererade Peter Kling fel ber jag om ursäkt för det. Detta är egentligen en sak som det är litet besvärligt att försvara. Faktum är nämligen att kollektivet tjänar pengar. Tidigare kunde en hobbyhästägare inte dra av för eventuella underskott då man slapp att skatta för vinsten. Men eftersom huvuddelen av Sveriges travhästar inte går ihop bör det nu gällande systemet vara en fördel. Men trots denna fördel, som ofta framhålls av departementet och på andra håll, blev det en enorm storm när detta förslag kom. Folk ville ta denna chans. Det innebar att man själv fick stå för förlusterna, men i de unika fall där man kom över en stjärnhäst fick man behålla hela vinsten. För kollektivet innebär de nuvarande reglerna en förbättring, men med tanke på den morot man vill ha inom travsporten är det definitivt en försämring. Sedan vill jag i polemik mot Peter Kling säga att det förslag som statsrådet nu lagt fram trots allt innebär en förbättring för uppfödarna. De kan visserligen säga att hästen betingar ett högt pris, men om den om två eller tre år springer in goda pengar kan inköpspriset dras av mot vinsten. Det var inte möjligt enligt den gamla modellen. Här blir det alltså en klar förbättring. Jag tycker emellertid att man borde kunna behålla ''hobbyhästägeriet'', även om jag vet att det förekommit en hel del fuffens. Man satte hästar på mostrar och fastrar, osv. Jag tror att det kan ha skadat travsporten. Hobbyverksamheten med travhästar hade tidigare sämre villkor totalt sett än i dag. Man chansade och köpte en häst som hoppades skulle bli en derbyvinnare eller rent av vinna Prix d'Amerique i Paris och springa in en miljon. Det kan man inte i dag, och jag tror att en del av tjusningen har försvunnit. Det är att beklaga. Men jag vill ändå notera att situationen i dag bättre än vad den var tidigare. Den skulle emellertid vara ännu bättre, om man lät hästägarna själva stå för förluster men slapp betala skatt för det fåtal vinster som ändå trots allt kan uppstå.

Herr talman! Bo Lundgren nämner att situationen har förbättrats. Det kan jag hålla med om, så länge man driver hästägandet som rörelse. Nu blir allting rörelse så fort det går med vinst. Ungefär hälften av dem i Sverige som har hästar i sin verksamhet driver redan i dag företag. Men just den grupp av hästägare som har hästarna som amatör och hobbyverksamhet kommer aldrig att stimuleras. Människor har frågat mig: Vad händer om jag köper en travhäst och den vinner 3 miljoner? Som det är i dag, svarar jag, får du dra av kostnader för fem år. Men om hästen vinner dessa 3 miljoner eller andra stora priser som fyraåring får du skatta bort mer än hälften av det du har tjänat. Då måste du föra bok. Måste jag verkligen föra papper? Javisst, det här räknas som rörelse, du måste bokföra hela tiden. Men det är min hobby, säger den här personen. Då är det ingen idé att köpa den här hästen. Så resonerar många människor. Av de 3 miljonerna blir det 1 miljon kvar. Jag skulle vilja se den som går och köper en lott, och om han vinner en miljon bara får behålla 300 000 -- 400 000. Jag skulle vilja se den lotteriverksamhet som kan överleva en sådan sak. Det går inte. Sten Andersson var förut inne på att staten får in väldigt litet pengar på detta. Jag är helt övertygad om att av de 500 miljoner i prispengar som man kör om, kommer en mycket liten del att bli beskattningsbar. Därför hävdar jag bestämt att om man sätter denna näring i svaj, låter den vila på gungande fötter, blir det stora förluster för statskassan på sikt. Det kan handla om 500 miljoner upp till 1 miljard i förlust. Det är jag helt säker på. Jag tror att jag får rätt, om vi fortsätter att göra på detta sätt, så att travsportens omfattning minskar.
Herr talman! Vi skall ha klart för oss i debatten att svensk travsport internationellt sett är mycket framgångsrik. Peter Kling sade att Sverige var ett av världens mest framgångsrika länder. Jag vill säga att det är det mest framgångsrika, med tanke på de framgångar som svenska hästar har haft dels i Jag måste ändå korrigera Peter Kling litet. Han pratar om den derbyvinnare som alla vill ha, men som bara en per år kan få, av olika skäl. Sedan talar han om skatter och om lottsedlar. Jag köper sällan penninglotter. Men om jag inte är felunderrättad går minst 50 % till skatt av den totala ersättningen . Ur den synpunkten är inte det här förslaget negativt. Jag vet att det är svårt för statsrådet att svara på de frågor jag ställde innan: Hur mycket blir egentligen nettot? Vad tjänar staten? Hur mycket kostar det i tid för varje enskild hästägare att ta upp varenda krona han har som inkomst? Är det lönsamt att ha skatter som kanske t.o.m. innebär något negativt för staten? Jag tycker att vi borde avbyråkratisera så mycket som möjligt. Att sitta och peta i småpengar, som detta trots allt handlar om, kan jag inte förstå. Jag vill än en gång poängtera, att trots att detta rent matematiskt var en förbättring för det stora kollektivet, ville ingen inom kollektivet ha denna förändring. Man accepterade en sämre situation. Det tycker jag att man från departementets och statsrådets sida borde inse och försöka tillgodose.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är medveten om den stora narkotikahantering som i dag pågår vid landets fängelser och vilka åtgärder som är att förvänta. Sten Andersson har också frågat mig om jag är beredd att medverka till att förändra gällande bestämmelser så att de anställda vid fängelserna kan ingripa effektivt. Narkotikasituationen vid landets fängelser är en mycket viktig fråga, som hela tiden kräver uppmärksamhet. Nu är emellertid situationen enligt min mening inte riktigt så mörk som Sten Andersson gör gällande. För att få en så nyanserad och verklighetsnära bild som möjligt av narkotikaläget inom kriminalvården, infordrar Kriminalvårdsstyrelsen månadsvisa bedömningar från samtliga anstalter. Bedömningen görs utifrån gjorda beslag, positiva urinprov, erkännanden om missbruk, personalens iakttagelser m.m. En sammanställning av medelvärdet för perioden oktober 1991--mars 1992 visar att i genomsnitt 55 % av anstalterna redovisade att missbruk inte konstaterats eller varit sällsynt. De anstalter som uppgav att missbruk förekommit då och då uppgick till 26 %. Andelen anstalter som redovisade att missbruk förekommit ofta eller så gott som dagligen uppgick till 19 %. Narkotikamissbruket varierar således mycket mellan olika anstalter. Det är givetvis helt oacceptabelt att en intagen kan påbörja eller fortsätta ett missbruk under den tid han verkställer ett straff. Självklart måste det därför vara en målsättning att hålla fängelserna fria från narkotika. Det är således en mycket angelägen uppgift för kriminalvården att söka komma till rätta med drogmissbruket inom anstalterna och att bl.a. vidta åtgärder för att öka drogfriheten vid de ca 20 % av anstalterna som redovisar betydande missbruksproblem. Också lagstiftningen har här en viktig roll för att underlätta kriminalvårdens arbete på detta område. I syfte att hindra förekomsten av narkotika på anstalterna har sålunda lagstiftningen skärpts vid flera tillfällen under 1980-talet. Sedan den 1 januari 1981 finns en generell möjlighet att ta urinprov på de intagna för att kontrollera narkotikapåverkan. Den 1 oktober 1982 infördes den uttryckliga regeln om att man vid bedömningen av om någon tillhör den kategori långtidsdömda som särbehandlas utifrån bl.a. säkerhetsaspekter särskilit skall beakta om straffet avser grovt narkotikabrott eller grov varusmuggling avseende narkotika. Samtidigt infördes skärpta regler för granskning av brev och kontroll av telefonsamtal och besök. Möjligheterna att företa kroppsvisitation och kroppsbesiktning utökades. Den 1 juli 1984 infördes en bestämmelse om att man vid fördelningen av intagna mellan öppna och slutna anstalter särskilt skall beakta om det föreligger fara för att någon allvarligt skall störa ordningen genom att nyttja eller förfara olagligt med narkotika. Jag vill också i sammanhanget nämna att regeringen nyligen i en lagrådsremiss föreslagit att en intagen skall vara skyldig att förutom urin eller utandningsprov även lämna blodprov för kontroll av att han inte är påverkad av beroendeframkallande medel. Sedan flera år tillbaka arbetar kriminalvården i enlighet med de riktlinjer som riksdagen och regeringen lagt fast för att komma till rätta med narkotikaproblemet inom kriminalvården. Riktlinjerna innebär bl.a. att intagna utan missbruksproblem inte skall behöva komma i kontakt med narkotika under verkställighetstiden och att narkotikalangare inte skall ha möjlighet att fortsätta med sin verksamhet i fängelset. Den viktigaste åtgärden är dock att fånga upp och motivera intagna narkotikamissbrukare att genomgå en adekvat behandling för sitt missbruk. I detta syfte har under senare år skett en förhållandevis kraftig utbyggnad av antalet platser med denna inriktning. För närvarande finns omkring 300 s.k. motivationsplatser fördelade på hela anstalter eller avdelningar av anstalter. Arbetet inriktas bl.a. på placering av de intagna för behandling utanför anstalt enligt 34 § kriminalvårdslagen eller på att få till stånd en lämplig behandling vid frigivningen. Jag vill här understryka att socialtjänsten har ett grundläggande ansvar i enlighet med den s.k. normaliseringsprincipen, även för dem som är intagna i anstalt. Socialtjänstens aktiva medverkan i den planering som sker i anstalten är en förutsättning för att de insatser som initieras under verkställighetstiden fullföljs efter frigivningen. Jag vill nämna att den av mig tillsatta Fängelseutredningen enligt sina direktiv skall göra en samlad bedömning av erfarenheterna av den differentiering av de intagna med avseende på narkotika som nu sker. Utredningen bör bl.a. överväga vilka differentieringsprinicper för anstaltsplacering som bör tillämpas i framtiden och behovet av olika former av åtgärdsprogram för att narkotikaproblemet skall kunna bemästras på bästa sätt. Den bör vidare ta ställning till om det behövs utvidgade kontrollmöjligheter för att förhindra införsel och missbruk av narkotika på anstalterna. Utredningen bör om möjligt före 1992 års utgång i ett delbetänkande redovisa förslag till hur förekomsten av narkotika på anstalterna skall kunna motverkas. Så, Sten Andersson, att narkotikasituationen sedan lång tid utgör ett svårbemästrat problem inom kriminalvården är jag medveten om. Men regeringen prioriterar narkotikabekämpningen, och inom kriminalvården, som jag nu redovisat, vidtar vid kontunerligt åtgärder för att bättre kunna komma till rätta med missbruket. Målsättningen är som jag tidigare nämnde att hålla fängelserna helt fria från narkotika. I detta arbete krävs åtgärder såväl för att förhindra att de intagna får tillgång till narkotika som att de ges förutsättningar att komma ifrån sina egna missbruksproblem, vilka de så gott som uteslutande har förvärvat i livet utanför anstalterna. Jag vill avslutningsvis påstå att resultaten av de samlade åtgärderna, som jag nu har redovisat, visar att vi är på rätt väg. Sten Andersson har också frågat om jag är beredd att medverka till att förändra gällande bestämmelser så att anställda vid fängelserna kan ingripa effektivt. Frågan synes vara föranledd av att en styresman inte tillåtit en intagen att ha en TV apparat i sitt rum, men att detta beslut enligt Sten Mitt svar på den frågan blir, att då en intagen bryter mot anbefalld ordning eller meddelade anvisningar, kan kriminalvårdslagens regler om disciplinär bestraffning tillämpas. Den intagne kan antingen tilldelas en varning eller meddelas förordnande att en viss bestämd tid, högst tio dagar, inte skall inräknas i verkställighetstiden. Även frågan om hur det disciplinära bestraffningssystemet inom kriminalvården bör utformas i framtiden behandlas av den tidigare nämnda Fängelseutredningen.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Statsrådet säger att min bild kanske är litet mörkare än hennes. Det kan bero på att vi har olika referenser. Statsrådet har fått sina från departementet och från Kriminalvårdsstyrelsen, och jag har fått mina genom kontakter med anställda på fängelserna. Jag pryade en vecka i somras och har omfattande kontakter med dem som jobbar på golvet. Därför blir bilderna kanske litet olika. Den statistik som statsrådet refererar till på s. 1 i svaret måste vara tvivelaktig. Tänk er att vi i Sverige hade haft två fängelser. På det ena fanns 5 interner var knarkfritt, hade man väl inte kunnat säga att hälften av anstalterna i Sverige var knarkfria. Det intressanta är hur många som knarkar -- inte det faktum att ett antal anstalter är knarkfria. Den statistiken var inte riktigt belysande. Sedan sägs det i svaret att målet är narkotikafria anstalter. Det är bra att det är ett mål. Men jag anser att de resurser man i dag får inte räcker till. Knarket flödar -- det är min bestämda uppfattning -- på våra anstalter. Statsrådet säger också att man skall försöka att komma till rätta med insmugglingen. Faktum är att den största smugglingen i dag sker via besökande. De resurser man har är för små. Det fungerar inte. Jag skulle också vilja ta upp en annan fråga med statsrådet. Nu har Kriminalvårdsstyrelsen som ambition att man skall ha mer kvinnlig personal, även vårdpersonal. Enligt ett förslag som kommer att läggas fram skall kvinnor inte få lov att kroppsvisitera män. Detta innebär praktiska problem. Om det är söndag och stor besöksfrekvens och många kvinnor jobbar får man av rent praktiska skäl sämre möjligheter att visitera dem som eventuellt kan misstänkas ha fått knark insmugglat. I slutet av sitt svar säger statsrådet att de som strular kan bestraffas med att tio dagar läggs till straffverkställighetstiden. Det är inte heller riktigt sant. Faktum är att om man sitter på en anstalt upp till en månad, kan man få tio dagar till. Om man sitter mellan en och fyra månader, kan man få högst 15 dagar till. Sitter man längre än fyra månader, kan man få 45 till dagar. Det borde ha stått i svaret. Men poängen är att när man fått sina 10, 15 eller 45 dagar kan man agera litet hur som helst. Det finns mycket små möjligheter att komma till rätta med dem som strular. Hur kommer knarket in på fängelserna? Jo, en del kommer via besökande men även en del -- det är ingen hemlighet -- via personalen. Jag kan förstå det. Man räcker ett lillfinger till en intern, och pang, så tar han hela handen. Så sitter den fast. Detta problem måste ni attackera. Det skulle vara intressant att få veta hur statsrådets ser på frågan. Vi har i Sverige i dag någonting som kallas visitationspatruller, alltså människor som är specialutbildade för att göra kontroller på olika anstalter. Såvitt jag förstår är sådan verksamhet på väg att försvinna. Det tycker jag är synd. Här finns en specialkunskap som vi inte får gå miste om. Dessa patruller står för den stora delen av beslag som görs på våra fängelser i dag. Det är dessa som har tagit samtliga vapen och sprängämnen i beslag. Att ta bort en sådan organisation eller att försämra den tror jag innebär att det blir lättare att föra in och använda knark på våra fängelser. Nu skall man i stället ha en person som skall vara dels vårdare, dels vaktare och som därutöver skall jaga knark hos den enskilde. Skall man försöka bygga upp ett förtroende hos en människa och samtidigt jaga honom och kolla om han har knark, tror jag inte att det går att nå de effekter som det annars kanske hade varit möjligt att uppnå. Till sist, herr talman, en sak när det gäller våra fängelser som förvånat mig mycket. Man tillåter grova våldsmän, som är dömda för grova våldsbrott och som är starka redan när de kommer in, dag efter dag sitta i enorma bodybuildingsmaskiner. När de sedan kommer ut kan de bara genom att klappa med handen på huvudet på en människa förorsaka mycket svåra skador. Det kan jag inte förstå. Varför kan man inte på fängelserna som på annat håll använda den gamla Lingmetoden? Det kanske inte är riktigt att grova våldsverkare skall få lov att bygga upp sig så enormt som sker i dag på våra fängelser.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att försöka slita tvisten mellan de båda moderata politikerna om hur narkotikaläget är på våra anstalter -- om Sten Anderssons beskrivning är för dyster eller om statsrådets beskrivning är mera sann. Jag kan inskränka mig till att konstatera att situationen är mycket besvärlig. Riksdagen och även regeringarna under en lång följd av år har uppmärksammat problemet. Inte minst har vi i justitieutskottet diskuterat frågan. Inställningen i denna fråga är alldeles klar. Målet är självfallet narkotikafria anstalter. Justitieutskottet har som sagt under flera år ägnat stor uppmärksamhet åt frågan. Inför den här debatten roade jag mig med att titta på vad utskottet sagt vid olika tillfällen. Det intressanta var att det på våren 1991, alltså före valet, fanns en skarpt skriven reservation från den borgerliga minoriteten i utskottet, som ställde utomordentligt rigorösa krav på insatser för att göra fängelserna narkotikafria. När man sedan tog del av den senast budgetpropositionen från den nya regeringen, kunde man konstatera att det var kanske inte så enkelt att uppfylla alla de krav som den borgerliga minoriteten ställde under våren 1991. Icke desto mindre har det skett framgångar i kampen mot narkotika på fängelserna. Jag vill särskilt framhålla att 1989 ålade den socialdemokratiska regeringen kriminalvården att utveckla behandlingsprogram, vilka också statsrådet vid olika tillfällen har refererat till. Dessa behandlingsprogram, som i och för sig inte tar sikte enbart på narkotika utan även på andra problem, t.ex. sexualbrott, har varit framgångsrika. De har också utvecklats på olika sätt på olika kriminalvårdsanstalter. Ledamöterna i Straffsystemskommittén, som jag har nöjet att tillhöra, besökte Hagebyanstalten utanför Södertälje i början av den här veckan. Vid samtal med personal och anstaltsledning framgick det att man där hade lyckats utveckla behandlingen ytterligare. Man hade haft en del framgångar, även om man på intet sätt ville undanhålla att det fanns avsevärda svårigheter att hålla anstalten narkotikafri. Jag tänkte i den här debatten närmast aktualisera frågan om den kraftiga överbeläggningen i de svenska fängelserna. Statsmakterna har tidigare uttalat att beläggningsnivån skulle vara ungefär 85 %. Denna beläggningsnivå är numera övergiven. Kriminalvårdsstyrelsens statistik visar att man t.o.m. har haft över 100 % beläggning vid något tillfälle. Numera är beläggningen generellt närmare 100 %. Det är särskilt besvärligt på häktena, vilket kanske ligger litet utanför den här diskussionen, men detta återverkar ju sedan också på platsbeläggningen ute på kriminalvårdsanstalterna. Sjukavdelningar, som egentligen skall stå till förfogande om någon blir sjuk, är i dag belagda med interner, därför att det är så oerhört trångt på fängelserna. En förutsättning för att man skall kunna komma till rätta med narkotikaproblematiken är en korrekt differentiering av internerna. Det uppstår ju avsevärda svårigheter att göra denna differentiering, när beläggningssituationen är sådan att man bara kan ta in folk till den plats som händelsevis finns. Om man vill dramatisera läget, kan man säga att man ibland löser beläggningsfrågan genom att en del intagna är under transport mellan olika anstalter i Sverige. Det är naturligtvis en situation som från många synpunkter är otillfredsställande och som leder till att kampen för narkotikafria anstalter och möjligheten att erbjuda olika fångar lämplig placering försvåras mycket kraftigt. Därmed är det inte möjligt att göra någon differentiering. Jag vill fråga statsrådet: Vilka planer finns det på det här området? Vi vet ju också att detta inte är en tillfällig situation. Statsrådet har själv aviserat flera förslag till ett kraftigt ökat antal fängelseplatser. Det vore därför intressant att just från narkotikabekämpningssynpunkt diskutera vilka möjligheter till differentiering som det finns. Herr talman! Statsrådet talade i svaret om normaliseringsprincipen och socialtjänstens ansvar beträffande både § 34-placeringar och kontraktsvård. Det aviseras nu att det är svårt att klara den vården. Kommunerna tvingas av ekonomiska skäl att göra andra prioriteringar.
Herr talman! Jag undrar om Göran Magnusson har begärt ordet i rätt debatt. Hans frågor har närmast att göra med en debatt som kommer litet senare i anledning av en interpellation från Hans Göran Franck. Jag tänker inte ägna tid nu åt att föra debatten en första gång och sedan ta den en gång till om en stund. Förra veckan beslutade regeringen om igångsättning av inrättande av 192 nya fängelseplatser. Det får vi väl skäl att diskutera vidare i nästa debatt. Sten Andersson i Malmö ställde olika frågor. De disciplinära åtgärderna, som vi båda har varit inne på, är -- som jag nämnde i slutmeningen i mitt svar -- en av de frågor som Fängelseutredningen skall ta upp. Också jag är väl medveten om att påbackningen av dagar kanske inte har den disciplinära effekt som det kan förefalla när man ser till reglerna. Hur narkotikan kommer in på anstalterna kan vi nog alla räkna ut om vi har tillräcklig fantasi. Det sker på en mängd olika sätt, och det finns olika grupper av människor som ägnar sig åt att bära in narkotika. Hur man skall komma åt denna hantering är också en av de frågor som utredningen skall ta ställning till. Som jag nämnde i mitt svar anser vi att bekämpningen av tillgången på narkotika och möjligheten att komma åt narkotikaproblemet på fängelserna skall prioriteras. Vi har därför begärt att få ett delbetänkande redan före jul innevarande år. Det är korrekt att man håller på att se över visitationspatrullernas verksamhet. Men utgångspunkten är inte att visitationspatrullerna skall försvinna, utan utgångspunkten är att deras verksamhet skall effektiviseras. Samtidigt är det viktigt att se på hur man kan öka vårdpersonalens insatser när det gäller narkotikakontrollen på fängelserna. Sten Andersson tog också upp förslaget om att kvinnor skall ha rätt att visiteras av kvinnor och att män skall ha rätt att visiteras av män. Vi är medvetna om att detta kan skapa praktiska problem, men från departementets sida har man tagit kontakt med berörd verksamhet för att få information om huruvida man anser det vara realistiskt att genomföra dessa förändringar. Sådana garantier har vi fått. Göran Magnusson sade att han inte tänkte slita tvisten mellan Sten Andersson och mig. Nej, det behöver han inte. Jag tror inte att det är fråga om någon större tvist. Sten Andersson och jag är två olika individer som uttrycker oss litet olika. Därmed kan skillnaden uppfattas som stor, men i sak är den inte så stor.
Herr talman! Jag tolkar det avslutande inlägget så, att Sten Andersson och Gun Hellsvik har exakt samma uppfattning, men att de uttrycker den på olika sätt. Jag försökte inte att få till stånd en diskussion om hur utbyggnadsprogrammet i sin helhet skall kunna klaras -- jag vet att den frågan kommer upp i ett annat sammanhang. Men det vore intressant om statsrådet klart deklarerade att det för att man effektivt skall kunna bekämpa narkotikan på anstalterna och narkotikamissbruket bland de intagna fordras ordentliga möjligheter för en differentiering. Och det fordrar i sin tur att man bestämmer sig för att beläggningsnivån inte får överstiga 85--90 %. Riksdagen har tidigare uttalat målet 85 % för att differentieringen skall kunna klaras. Herr talman! Jag vill då ställa följande fråga: Är statsrådet beredd att här och nu deklarera att beläggningsprocenten bör ligga mellan 85 och 90 % för att man skall klara en bra differentiering?
Herr talman! Jag är mycket tillfredsställd med det kompletterande svar som statsrådet lämnade. Däremot försökte Göran Magnuson antyda att någon schism mellan mig och statsrådet skulle råda. Det var ett försök att få en billig poäng som Göran Magnusson inte tjänar någonting på. Men vill han syssla med sådan verkamhet så är det upp till honom att göra det. Jag är nöjd med beskedet att man skall behålla visitationspatrullerna. Poängen måste då vara att de skall bli ännu effektivare än vad de är i dag, därför att man kan ju inte förändra en verksamhet i så motto att den skall bli sämre och mindre effektiv. Visitationspatrullernas kompetens är redan i dag onekligen stor. Förändringen måste därför självfallet medföra att den framöver blir ännu större. Jag vill också nämna litet grand om bodybuilding. Det förekommer mycket anabola steroider på anstalter. Såvitt jag har förstått kan en anställd på ett fängelse som i en cell hittar anabola steroider beslagta dessa och lämna dem till polisen. Om man däremot narkotikatestar på en intagen och inte finner någon narkotika, men däremot finner anabola steroider är detta inte skäl för att vägra en permission. Vi känner ju alla till vad som kan inträffa när en människa som använder anabola steroider. Jag vill ge ett målande exempel: Statsrådet och jag står i en kö utanför ett gatukök, och en stor människa kommer fram -- en intagen som har permission -- och tränger sig före oss i kön. Vi säger då till honom att den som först kommer till kvarn får först mala. Då säger det bara pang, därför att så handlar man när man använder anabola steroider. När de nu ger en sådan påverkan på människor, tycker jag att om det vid narkotikatest av en intagen visar sig att anabola steroider använts borde även det kunna rendera någon form av påföljd. Det kan inte vara tillåtet att ha anabola steroider i kroppen. Herr talman! Jag vill än en gång uttrycka att jag är mycket nöjd med statsrådets svar och med de ambitioner som hon har sagt sig vilja företräda.
Herr talman! Jag vill bara ge en kort kommentar för att inga frågetecken skall hänga kvar i luften. Jag trodde att jag var tydlig nog i förklaringarna tidigare beträffande differentiering av fångar. Det är ett av de övergripande mål som har uppsatts för Fängelseutredningens arbete. Det är nu utredningens sak att visa hur vi skall kunna nå denna differentiering av fångar. Vi har också begärt och i går fått en redovisning från BRÅ om vad som kan vara orsaken till den höga beläggning som har varit. Vi kommer nu att närmare se över detta, eftersom det är av betydelse för det fortsatta arbetet. Herr talman! Till Sten Andersson i Malmö vill jag säga att jag i stort sett inte vet någonting alls om bodybuilding. Det tillhör inte precis min hobbyverksamhet. Jag vill också erkänna att jag inte kan svara på Sten Anderssons fråga om anabola steroider. Men jag skall verkligen undersöka om det stämmer. Anabola steroider är ju inte tillåtna i Sverige.
Herr talman! Såvitt jag har förstått är anabola steroider tillåtna för eget bruk, dock inte i sportsammanhang och liknande. Då kallas det för dopning. Det är bra att statsrådet undersöker frågan närmare. Jag vill ställa en sista fråga som kanske kan uppfattas litet som goddag yxskaft. Vi känner ju alla till att det blir stora rubriker i pressen när en storgangster rymmer från ett fängelse. Detta har föranlett många anställda på fängelser -- rätt eller fel -- att i dag uppfatta det som att förebyggandet av rymningar prioriteras högre än bekämpningen av narkotika på fängelserna. Frågan kanske är svår att besvara, men uppfattningen finns i hög grad bland de anställda på Sveriges fängelser.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte ge något svar. Men jag besöker ofta fängelser, och ögonblicksbilder har därvid fått mig att förstå att anställda självfallet upplever det som en stor press om någon av de intagna rymmer. Det är så att säga mera påtagligt. Jag tror att Sten Andersson i Malmö och jag själv som individer också skulle uppleva samma starka press om en sådan händelse skulle inträffa.